Herr talman! Jag skall här säga några ord om kraven i vpk:s motion 1209, som rör frågorna om anslag till nedrustningsarbete, information och fredsforskning i Sverige. Sveriges insatser inom nedrustningsoch fredsarbete i vid bemärkelse är välkända. De är mycket goda när det gäller det internationella arbetet — det är en gammal tradition, som har funnits under lång tid och som vi också under senare år har genomfört på ett mycket förtjänstfullt sätt genom deltagande i olika förhandlingar. Vi känner väl alla till de insatser som våra representanter har gjort i de internationella organen. Det finns ingenting att anmärka på våra insatser på det internationella planet, om man betänker det arbete som har genomförts där.

Det har i Sverige aldrig funnits några riktigt breda folkliga rörelser mobiliserade för nedrustning och fredsarbete, med några få undantag. Jag tänker då närmast på 1950-talet, då vi hade en kraftig rörelse mot svenska atomvapen, och tidigare, i samband med det första världskriget. Om man går så långt tillbaka i tiden, finner man att det också har funnits vissa, vad man kan kalla folkliga, rörelser i det hänseendet. Men i och med 1960-talets ingång måste man tyvärr beteckna Sverige som ett u-land när det gällt att skapa opinioner inom landet, att söka få fram bred folklig anslutning genom de välorganiserade rörelser som finns i det här landet. Jag tänker då naturligtvis på folkrörelserna i stort, fackföreningsrörelsen och andra. Det är klart att detta har en historisk förklaring. Vi har inte varit berörda av krig på samma sätt som vår omvärld. I våra grannländer har det funnits och finns fortfarande mycket mera av breda och omfattande insatser på det här planet. Därför är det nödvändigt att intensifiera detta arbete och ställa resurser till förfogande, så att de fredsorganisationer som finns i Sverige och som verkligen vill arbeta med dessa frågor får stöd. Jag tänker då på en sådan organisation som Svenska Fredsoch Skiljedomsföreningen, den äldsta fredsorganisationen i det här landet, som under sin hundraåriga tillvaro från det allmänna, från staten, har fått bidrag som bara är någon promille av vad som under samma tid har tilldelats t.ex. de frivilliga försvarsorganisationer som vi också har nämnt som jämförelse i vår motion. För det kommande budgetåret föreslås ett anslag till frivilliga försvarsorganisationer på över 50 milj.kr. Det är ganska mycket pengar. Dessa organisationer propagerar inte för fredsarbete, nedrustningsarbete och andra sådana ändamål, utan deras uppgift är fastmer att vara propagandaorgan för det militära försvaret. För att det skall bli någon balans i fråga om anslagen, borde också de motstående organisationerna — vi har här två motsatta poler — få åtminstone något mer än vad de får nu, även om man inte kan räkna med att de skall få samma anslag som de frivilliga försvarsorganisationerna. Jag tycker att det här föreligger en ganska uppenbar snedvridning, en ganska uppenbar favorisering av de frivilliga försvarsorganisationerna, som ändå tjänar till att bygga under och propagera för det militära försvaret i Sverige, samtidigt som dessa andra organisationer som vill ta fram alternativ och peka på det internationella klimatet och vad som kan göras i Sverige är satta i strykklass. Det är mot denna bakgrund som vi i vår motion krävt ett särskilt anslag för information om nedrustning och fredsarbete i Sverige. När det gäller forskningen kring dessa frågor i Sverige har vi sedan länge SIPRI som är välkänt och som blivit alltmer respekterat allteftersom tiden gått. Jag kan gärna instämma i vad Sture Ericson sade om SIPRI:s roll i det internationella nedrustningsarbetet när det gällt att ta fram material som verkligen respekteras på många håll och som innebär en välkommen motvikt mot de uppgifter som fås från de båda blocken. Dessa uppgifter kan man inte ta för gott utan att kontrollera dem och jämföra dem med mer realistiska beräkningar. Det är just vad SIPRI gör i sina årsböcker. Det är synd att detta viktiga material, som till huvuddelen utges på engelska, inte kan göras tillgängligt för den svenska allmänheten. Visserligen gör man förtjänstfulla sammandrag i översättning till svenska, men det är långt ifrån tillräckligt, och det täcker inte heller på långt när den breda och viktiga information som finns i årsböckerna. Hade man mer pengar till sitt förfogande skulle man kunna sprida den här viktiga upplysningen på svenska. Det finns fortfarande stora grupper i det här landet som inte kan tillgodogöra sig en publikation på engelska och som naturligtvis inte heller har råd att skaffa sig den relativt dyra publikation som årsboken är, för att inte tala om andra speciella publikationer som SIPRI tar fram. Jag tänker t.ex. på det arbete som lagts ned när det gäller vapenexporten, där det redogörs för förtjänstfulla vetenskapliga undersökningar, vilka nu är tillgängliga bara för en liten exklusiv grupp som är intresserad och har möjlighet att följa upp detta. Det är tillfredsställande att vi nu fått en ökad satsning på fredsforskningen vid universiteten. Vi har i vpk under flera år krävt en sådan ökad satsning. Det har gång efter annan förhalats. Nu får vi äntligen en professur i ämnet fredsforskning. Det är förtjänstfullt och bra. Det finns, som alla känner till och som också nämndes av Sture Ericson, ett ökat intresse för dessa frågor. Det kan man se inte minst vid universiteten, där det är en ökad tillströmning av studenter just till de institutioner där man sysslar med dessa frågor. Det är en mycket viktig och förtjänstfull forskning som där utförs. Det är, som jag sade tidigare, tillfredsställande att man nu har gett denna forskning en mer fast organisation. Det är att hoppas att denna forskning i fortsättningen skall kunna byggas ut och utvecklas. Denna forskning är, tillsammans med SIPRI:s forskning, viktig, och den förtjänar ett större stöd. Vi har i vår motion krävt att SIPRI skall få de anslag man äskat för det kommande budgetåret. Det är blygsamma summor i jämförelse med vad som läggs ned på den militära sidan. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till vpk:s motion 1209.

Herr talman! Anslagsfrågor under utrikesdepartementets huvudtitel brukar av tradition icke väcka någon större debatt i kammaren. Rätt smärtfritt går anslagen igenom. Betecknande är också att i år finns det endast två motioner och två reservationer. Det blir mera luft i luckan den 29 april när biståndsfrågorna skall behandlas. Antagligen blir det också litet mera liv i debatten när de olika nedrustningsmotionerna — för att nu ta några exempel ur utskottets agenda — kommer upp till behandling senare i vår. Av de två motionerna har den ena väckts av Ulla Tillander, som understryker vikten av besparingar även inom utrikesdepartementet. Hennes önskemål är tillgodosedda så till vida att regeringen i sin proposition redan i höstas anmält att man överväger besparingar på sammanlagt 8 milj.kr. på utrikesdepartementets stat. Det har också nu ytterligare anmälts att besparingsutredningen, som arbetar inom departementen och inom regeringen, skall pröva sig fram för att få fram 50 milj.kr. i besparingar, räknat i fast penningvärde, och undersöka konsekvenserna härav. Alternativa förslag skall alltså framläggas. Besparingssyftet kommer således säkerligen att uppnås. Ulla Tillanders motion är därmed besvarad. Sture Ericson underströk i detta sammanhang vad utskottet har uttalat om vikten av att besparingarna inom utrikesförvaltningen av olika skäl blir realistiska och att de noga övervägs. Det kan vi alla instämmai. Det har också utskottet gjort, och det kommer väl också riksdagen — som Sture Ericson sade — att göra inom kort. Vi tycker att besparingar över huvud taget skall noga övervägas och att de skall vara realistiska. Det gäller icke minst utrikesdepartementet. Det innebär emellertid icke — Sture Ericson gav inte uttryck för den uppfattningen heller — att man skall säga nej till varje besparing — långt därifrån. Utrikesdepartementet har som andra departement utrymme för åtskilligt i det sammanhanget. Jag tänker här behandla den reservation av socialdemokraterna som föreslår besparingar på 4 milj.kr. för innevarande år, att användas till upplysningsändamål i fråga om nedrustningen. Det är att märka att detta anslag skulle rymmas under titeln E3, ett anslag som rymmer diverse poster — det är upplysning i fråga om fredsarbete och nedrustning — och som regeringen sannolikt har varit ganska intresserad av. Det föreslås höjt från 2 milj.kr., som det var 1975, till 4,8 milj.kr., vilket är en ganska ansenlig höjning. Det nya anslagskravet är icke särskilt specificerat, men innebär dock i fråga om motiven en förbättring i förhållande till tidigare år. Det sägs sikta till anpassning efter en viss del av försvarskostnaderna och på så vis anpassas efter dessa. Vi tycker emellertid att vi inte har möjlighet att följa med i den marschen den här gången. Vi känner alla till budgetläget. Något nytt anslag av denna storleksordning tycker vi icke är påkallat. Det innebär icke, som Sture Ericson sade, att de borgerliga skulle sakna intresse för fredsarbetet. Det är i själva verket en ganska betydande insinuation som ligger i det. Det finns lika stark känsla för nedrustningsarbete och fredsarbete i våra led som på Sture Ericsons håll. Det är jag övertygad om. Vi har möjlighet att på olika sätt dra vårt strå till stacken på den punkten genom insatser av olika slag. Det har också sagts att en så stor summa icke skulle kunna få en effektiv användning. Det ligger väl någonting i det, men eftersom detta anslagskrav upprepas år efter år blir naturligtvis möjligheterna att förbereda en effektiv användning större och större. Nästa gång kanske herr Ericson är bättre rustad på den punkten än han är i dag. Kvar står att budgetläget icke kan för utskottet motivera ett så stort anslagskrav. Ännu mindre kan det motivera att vi följer Oswald Söderqvists förslag om 10 milj.kr. i samma riktning.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

Herr talman! Det var en intressant uppdelning som gjordes mellan Allan Hernelius och Sture Korpås när det gällde att svara för utskottsmajoriteten. Jag förstår varför Sture Korpås inte ville åta sig att svara beträffande det avsnitt som handlar om informationsfrågorna. I fjol hade nämligen centern en motion som innehöll all den argumentation som vi fört för en satsning på ökad informationsverksamhet via folkrörelserna, med den lilla skillnaden att centermotionen inte innehöll något yrkande om att man skulle anslå pengar. Vi hade då den för centern litet penibla situationen, att vi socialdemokrater yrkade bifall till centerns motion, medan Sture Korpås yrkade avslag på sin egen text. I år har vi inte sett till någon sådan centermotion, och det är synd. Jag tror fortfarande att det vore bra om de två partier här i riksdagen som har den starkaste anknytningen till stora folkrörelser kunde jobba hand i hand i detta avseende. Jag beklagar att vi måste vänta tills vi har en socialdemokratisk regering, innan vi kan få det här genomfört. Hänvisningen till budgetläget är litet speciell. Jag tillhör inte dem som sätter försvarsanslaget i relation till vad vi gör på nedrustningsområdet. Men det är ändå så att försvaret får mer pengar än man kan göra av med. Det har vi motionerat om i annat sammanhang, och det handlar om många hundratals miljoner. Vi har lagt ett konkret förslag på fyra miljoner till folkrörelsernas informationsverksamhet och får till svar att budgetläget inte tillåter det. Men budgetläget tillåter alltså att riksdagen öser ut hundratals miljoner i försvarsanslag, som försvaret inte kan förbruka under nästa budgetår. — Detta om budgetläget. Vi saknar inte intresse för den här saken, säger Allan Hernelius. Det är bra. Nästa gång kanske, säger han. Det är också bra. Men det är under nästa budgetår som ärkebiskopens ekumeniska internationella konferens skall genomföras. Hur har ni tänkt er att få fram pengar till den? Jag förmodar att staten måste rycka in på något sätt om det skall bli en reell konferens. En sådan konferens skulle göra en väldig nytta när det gäller att skapa opinion avseende de frågor som sedan blir de centrala på specialsessionen i FN:s generalförsamling. Det är alltså litet synd att vi inte får de här fyra miljonerna under kommande budgetår. När det sedan gäller pengarna till SIPRI talade Sture Korpås om en ytterligare förstärkning. Jag tror inte att han lyssnade så noga till vad jag sade. Vad som sker är nämligen att under detta budgetår måste SIPRI dra ner sin verksamhet — sin forskning, sin publiceringsverksamhet osv. — med ungefär 10 20. Nästa budgetår kommer SIPRI, med de anslag som nu är föreslagna från den borgerliga majoritetens sida, att få dra ner ytterligare, kanske med ett par forskartjänster. Detta är, såvitt jag förstår, sämsta möjliga start för den nye direktören: att komma till ett institut som krymper, med färre och färre forskare, mindre och mindre pengar för att göra någonting när det gäller att informera och sprida kunskap om vilka resultat man kommit fram till. Sture Korpås tog ordet prioritering i sin mun. Det är verkligen en beklaglig prioritering som ni har gjort, när ni framtvingar den här fortsatta krympningen av SIPRI:s verksamhet i ett läge där behovet av ökad satsning är mycket stort. Under folkpartiregeringens tid, våren 1979, gick det att motionsvägen höja anslaget till SIPRI. Men då satt Karin Söder tillfälligt med i utrikesutskottet, och hon hade en kort tid varit ordförande för SIPRI och insåg värdet av det arbete som utförs. Nu saknar vi sådana självständiga borgerliga ledamöter i utrikesutskottet, och därför låter man nedrustningen av SIPRI fortsätta ytterligare ett budgetår. Jag är förvånad över att ledamöter av nedrustningsdelegationen, exempelvis Ingrid Sundberg, vill ställa upp bakom det här förslaget. Jag kan försäkra kammaren att de som är engagerade i de internationella nedrustningsförhandlingarna i Gendve, New York, Wien, Madrid och på andra håll och som vet vilken stor betydelse SIPRI har och vilken prestige institutet har, ser med stor förundran på hur den borgerliga regeringen åderlåter SIPRI. Ola Ullsten kunde i höstas tack vare skickliga medarbetare göra en insats vid ESK-mötet i Madrid. Det goda namn han fick då kommer snabbt att gå förlorat när det blir allmänt känt att han är i färd med att låta SIPRI förblöda.

Herr talman! Jag vill rätta till ett missförstånd som Sture Ericson har gjort sig skyldig till. Jag sade inte att vi kanske kan bevilja anslaget nästa år. Jag sade att herr Ericsons argumentering naturligt nog blir fylligare för varje år; den är fylligare i år än den var i fjol. Därmed inte sagt att budgetläget nästa år är sådant att vi kan bevilja anslaget då — det förstår nog herr Ericson mycket bra. Jag vill tillägga att intresset för fredsfrågor inte visar sig enbart genom anslag i riksdagen.
Herr talman! Frågan om anslag till folkrörelsernas informationsverksamhet i nedrustningfrågor är i grund och botten inte en fråga om budgetläget — det är en fråga om politisk vilja. Den politiska viljan kommer inte att finnas här i kammaren förrän vi har en annan majoritet. Så enkelt är det med den saken. När det gäller SIPRI säger Sture Korpås: Låt oss ta det allvarligt! En miljon är inte avgörande. Vi tar det allvarligt. SIPRI:s styrelse har tagit det ytterst allvarligt — man har jobbat hårt med de anslagsäskanden man har fört fram och med den planering som man har presenterat för regeringen. Den slås nu i spillror genom det anslagsyrkande regeringen gör till riksdagen. Det är beklagligt. Det är inte direktören som gör upp budgeten, utan det är styrelsen. Det är inte några allmänna diskussioner som skall leda till planeringen, utan det är styrelsen som har uppdraget att se till att institutet kan utvecklas, kan genomföra en meningsfull verksamhet och bidra till den internationella debatten i dessa frågor. Styrelsen har lagt fram ett program som regeringen nu skjuter åt sidan. Genom det här låga anslaget framtvingar regeringen en ny planering, på en lägre nivå. Jag talade tidigare om ett par forskare. Det blir alltså mindre forskning utförd, det kommer att ges ut färre publikationer, det blir fråga om en krympning av hela verksamheten. Detta är den prioritering som Sture Korpås tycker är riktig. Jag beklagar det.
Herr talman! Den politiska viljan kan komma till uttryck på många sätt. Den har visat sig i att anslaget E 3, som upptar anslag till bl.a. just fredsarbete, har mer än fördubblats under de senaste regeringarna.

Herr talman! I trafikutskottets betänkande 1980/81:14 behandlas bl.a. motionerna 187, som är en fempartimotion från östgötabänken, och 1723 av Gunilla André m.fl. Slutklämmen i vår östgötamotion är att vi vill ha en sammanhållen telefonkatalog för Östergötlands län, såsom vi hade före 1978. Striden om hur vår telefonkatalog i Östergötland skall se ut har pågått i flera år. Vi motionärer hävdar, i likhet med de regionala myndigheterna i Östergötland och i likhet med vad vi hävdade i en motion i fjol, att vi bör ha en telefonkatalog som omfattar hela länet, även Ydre kommun. Låt mig här skjuta in att oberoende av hur det går med telefonkatalogen i Östergötland hoppas jag att televerket låter Ydre kommun ingå i någon av östgötadelarna. Vi motionärer menar att Östergötlands län är väl avgränsat och väl arronderat. Om inte alla vägar bär till Rom, så bär de i alla fall till storstadsalternativet Linköping-Norrköping. De båda städerna fyller tillsammans funktionen av huvudorter för service, näringsliv och arbetsmarknad. I fråga om sjukvård, arbetsmarknad, utbildning, service och kulturella engagemang har man från länets myndigheter i stor utsträckning medvetet satsat på att dessa båda orter skall komplettera varandra. Denna strävan till integrering och komplettering motverkas nu medvetet av televerket genom att verket envist framhärdar i att ge ut separata katalogdelar för Linköping och Norrköping. Utskottsskrivningen i anledning av motionerna 187 och 1723 är utförlig och positiv. Varför har jag då reserverat mig? Ja, det finns egentligen tre skäl till det.

Har televerket brytt sig om att våra regionala myndigheter fortsätter att hävda att televerkets genomförda delning av katalogen går på tvärs mot de av länsstyrelsen uppdragna regionalpolitiska riktlinjerna? Svaret är nej. Utan att bry sig om detta och utan att någon utvärdering gjorts av den genomförda delningen i en Linköpingsoch en Norrköpingsdel, aviserar nu televerket en ytterligare uppdelning av katalogen så att en abonnent i Östergötland i framtiden behöver skaffa fem katalogdelar: Linköpingsdelen, Norrköpingsdelen, Motaladelen, det länstäckande yrkesregistret och Jönköpingsdelen för Ydre kommun. Det skulle naturligtvis ytterligare försvåra möjligheterna till sammanhållning och samarbete över kommungränserna i länet, och därför motsätter vi oss det bestämt. Mitt andra skäl till reservation är att länsstyrelsen i Östergötland gång på gång har haft anledning påtala bristande överensstämmelse mellan åtgärder företagna av statliga verk inom länet och önskemål från regionala myndigheter som har till uppgift att föra länsinvånarnas talan och främja regionala syften. Televerkets agerande vad gäller uppdelning av telefonkatalogen på två delar är ytterligare ett bevis på denna bristande samordning. Man har från televerkets sida efter påtryckningar från länsmyndigheterna framhållit att man önskar få informera om sina åtgärder och planer. Sådan information har också kommit till stånd, men någon strävan från televerket att ta hänsyn till de önskemål som då har framkommit från länsmyndigheterna har inte märkts. Så går det alltför ofta till i dag: Statliga verk upplyser de regionala myndigheterna om sina planer, noterar att samråd har skett och går sedan vidare i planeringen, oberoende av hur starka negativa reaktioner man får från länsmyndigheterna. Det är viktigt att vi finner former för ett verkligt samarbete mellan regionala myndigheter och statliga verk så att de resp. parternas planering inte går stick i stäv mot varandra. Mitt tredje skäl till reservation är att televerkets centralförvaltning i en skrivelse den 24 september 1980 anför: ”Projekt framtidskatalogen har nu avancerat så långt att det är dags för den slutliga utformningen av den framtida telefonkatalogen, remittering till yttre intressenter samt genomförandebeslut.” I stort sett innebär framtidskatalogen att vi får färre riktnummerområden i varje katalog. Siffrorna 50-60 kataloger för hela landet anges. Om katalogvolymen överskrider vissa fastställda mått bryts de gula sidorna ut och bildar en separat del. Det är vad som skall ske i t.ex. Östergötland. Katalogen kompletteras med en förteckning över kommunala, landstingskommunala och lokala statliga myndigheter som betjänar medborgare inom abonnentförteckningens täckningsområde och vidare med någon form av socialkatalog och postnummerkatalog. Men, säger televerket — och det här är ett viktigt men —, införandet av de tre sistnämnda avsnitten är beroende av de överenskommelser rörande produktion och finansiering som kan komma att träffas mellan televerket och huvudmännen för informationsavsnitten. Om en sådan överenskommelse kommer till stånd och hur den i så fall kommer att se ut, det vet vi ingenting om. I Stockholm och Göteborg däremot planeras inte någon geografisk uppdelning av telefonkatalogerna. Där skall de resp. katalogdelarna indelas i förteckningar över bostadsabonnenter som delas ut till abonnenterna vartannat år och över företag, alfabetiskt och branschvis, som delas ut varje år. Nuvarande katalogformat bibehålls. I dessa områden är det uppenbarligen möjligt att ha sammanhållna kataloger trots att de uppställda kriterierna på volym inte kan följas och trots att man även där ämnar införa den nya information som jag talade om förut. Som framgår av resevationen menar jag att televerket bör överväga om den här modellen skulle passa även i andra delar av landet och hur stora besparingar man därigenom skulle kunna göra. Däremot ställer jag mig inte bakom förslaget i motion nr 564. Att ge ut katalogerna vart tredje år medför ett för långt tidsintervall, och de årliga supplementen skulle bli så omfattande att kostnadsminskningen blir blygsam. Som synes kommer den s.k. framtidskatalogen att beröra er allesammans. Om man inte vill ha tre, fyra eller fem katalogdelar att bläddra i när man skall ringa inom länet och om man anser att televerket skall beakta och inte bara notera länsmyndigheternas åsikter i den här frågan, så har man här en chans att rösta med reservationen. Med det, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen och därmed till motionerna 187 och 1723.

Herr talman! Till detta betänkande har de socialdemokratiska ledamöternai trafikutskottet fogat ett särskilt yttrande. Vi har gjort detta för att än en gång markera vår uppfattning när det gäller televerkets verksamhet. När riksdagen nyligen beslutade om vissa åtgärder på teleområdet motsatte vi socialdemokrater oss flera av de förslag som den borgerliga majoriteten här drev igenom. Det gällde bl.a. att verkstadsrörelsen fördes över till bolagsform, förslaget om en rörlig kredit och tidpunkten för larmdivisionens bolagsbildning. Vi ansåg, i likhet med televerket, att Telefinans AB skulle bildas. Vi ansåg också att beslutet att ombilda verkstadsrörelsen till bolag var olyckligt och skapade en helt onödig oro samt osäkerhet om framtiden. Detta beslut stred också mot televerkets ursprungliga förslag liksom mot en enig personalkårs uppfattning. Vi ansåg också att flera uttalanden i propositionen skapade oklarhet om hur långt regeringen egentligen vill gå när det gäller privatiseringen inom televerkets verksamhetsområde. Vår uppfattning i dag är precis densamma som vi tidigare utförligt har redovisat här i riksdagen. Men trots att vi fortfarande anser att våra förslag är de bästa för televerket återkommer vi inte nu, med tanke på att riksdagen så nyligen har fattat beslut i dessa frågor. Jag vill ändå, herr talman, slutligen slå fast att vi inte godkänner att man driver igenom sådana här genomgripande förändringar som den borgerliga majoriteten gjorde den 18 december tvärtemot de anställdas klara och entydiga uppfattning. Detta innebär i klartext: med en socialdemokratisk riksdagsmajoritet kommer sådana här beslut att korrigeras.

Herr talman! Jag beklagar att jag kommer tillbaka till en fråga som låg på riksdagens bord så sent som dagarna före jul. Det gäller propositionen om vissa åtgärder på teleområdet, som tydligen utskottsbehandlades i stor hast för att sedan klubbas igenom vid midnatt under höstsessionens sista kvällsplenum. Jag anförde då kritiska synpunkter på televerkets provningsoch kontrollfrågor i anslutning till denna proposition. Enligt min mening har denna fråga fortsatt aktualitet, och därför har jag tillsammans med Lars Gustafsson tagit upp den på nytt i motion 456 vid årets riksmöte. Redan vid behandlingen av propositionen i december skrev rådet för officiell provning vid statens provningsanstalt till trafikutskottet, kritiserade propositionen och erinrade om den lagstiftning som sedan snart tio år tillbaka finns på detta område. I skrivelsen påpekades att lagen ger en möjlighet att undanta viss provning från riksprovplatssystemet. Denna möjlighet bör utnyttjas endast när det är påkallat av särskilda skäl. Rådets ledamöter ansåg att sådana särskilda skäl inte kunde anföras i detta fall och skrev därför till trafikutskottet: ”Det krav på opartiskhet som departementschefen anser att handläggningsordningen inom televerket måste uppfylla, kan enligt rådets mening inte uppfyllas genom de i propositionen föreslagna åtgärderna. Genom olika åtgärder inom televerket kan man möjligtvis öka förutsättningarna för en objektiv handläggning men kravet på opartiskhet kan inte tillgodoses så länge provningen ligger kvar inom televerket.” Rådet slog vidare fast att det vill ”bestämt avråda från att den officiella provningen inom televerkets område undantas från lagstiftningen om riksprovplatser. Den bör i stället bedrivas vid en riksprovplats som utses enligt den ordning som statsmakterna tidigare beslutat om.” Undertecknare av skrivelsen var cheferna för konsumentverket, arbetarskyddsstyrelsen och statens bilprovning samt representanter för industri, handel och fackföreningsrörelse som ingår i provningsrådet. I trafikutskottets betänkande blev inget sagt om denna skrivelse. Riksdagen fick i stället veta att kontrollfunktionen i fortsättningen skulle skötas av en nämnd inom televerket. Ett av skälen mot att ansluta denna verksamhet till riksprovplatssystemet anfördes vara att det skulle bli dyrt för televerket. Dessa invändningar, herr talman, har vi mött många gånger på andra områden. Om sådana argument skulle få bli avgörande vore risken stor att vårt samhälle på kort tid blev helt befriat från denna typ av officiell provningsverksamhet, som har lagfästs av riksdagen. Tänk om t.ex. vattenfallsstyrelsen skulle anföra kostnadsskäl för att säga nej till officiell provning och i stället själv svara för all kontroll vid byggandet av kärnkraftverken! Exemplen skulle kunna mångfaldigas på vart det skulle bära hän om man tillämpade den argumentationen på andra områden. Den motion som nu ligger på riksdagens bord har emellertid fått en mer seriös behandling. Nu har således statens provningsanstalt inkommit med ett yttrande, och vi noterar med tillfredsställelse att näringsutskottet—som fungerar som ett slags huvudman för denna officiella provningsverksamhet i vårt land — intar en mycket positiv hållning till vad som anförts i motionen. Jag vill citera ur näringsutskottets yttrande, där man säger: ”Näringsutskottet instämmer sålunda i vad motionärerna har anfört om betydelsen av opartiskhet och rättssäkerhet vid officiell provning. Utskottet noterar samtidigt att det beslut som riksdagen fattade för mindre än två månader sedan ger uttryck för en ambition i samma riktning. Mot denna bakgrund är utskottet inte berett att nu förorda ett beslut enligt motionärernas förslag. Näringsutskottet förutsätter emellertid att regeringen noga följer hur den av riksdagen i december 1980 godkända handläggningsordningen fungerar i praktiken.” Hade trafikutskottet berett näringsutskottet möjlighet att lämna sitt yttrande när propositionen var uppe till behandling i höstas hade sannolikt provningsoch kontrollfrågorna redan hamnat där de rätteligen hör hemma — i riksprovplatssystemet vid statens provningsanstalt. Riksdagen hade därmed sluppit framföra uppmaningen att — som det nu står i trafikutskottets betänkande — regeringen noga skall följa hur den nya handläggningsordningen fungerar i praktiken. Regeringen borde enligt min mening ha annat att göra, när det nu finns specialorgan för de här uppgifterna. Herr talman! Jag finner behandlingen av denna fråga ganska märklig. Skälet till att trafikutskottet inte vill vidta några åtgärder är att det tidigare beslutet ligger för nära i tiden. Eftersom inte viljan finns hos utskottet att vidta någon ändring är utgången given. Det förändrar emellertid inte motionärernas uppfattning i själva sakfrågan. Jag yrkar bifall till motion 456.
Herr talman! I motion 1723, som behandlas i detta utskottsbetänkande, har vi centerledamöter från Skaraborgs län begärt en sammanhållen telefonkatalog för vårt län. Anledningen till motionsyrkandet är att televerket nu planerar att vidta drastiska förändringar. Förslaget är att nuvarande Skövdedel skall delas upp i inte mindre än fyra delar. Samman taget innebär det, om man skall få med hela länet, ett behov av sex telefonkatalogdelar, eftersom huvuddelen av Gullspångs kommun ingår i Karlstadsdelen och Mullsjö och Habo ingår i Jönköpingsdelen. Televerket hävdar att ett vanligt hushållsbehov av information om andra hushåll huvudsakligen är begränsat till ett geografiskt litet område. Från denna utgångspunkt har man gjort upp en mall, byggd på en koncentrationsfilosofi, en centraliserad samhällsstruktur. Denna mall vill man tillämpa också i Skaraborgs län, det i särklass mest decentraliserade län som vi har i vårt land. Det är ett län med små kommuner och en arbetsmarknad där de olika kommunerna kompletterar varandra, vilket medför att pendlingen mellan kommunerna är omfattande. Detta påverkar självfallet kontaktbehoven mellan innevånare i olika kommuner i länet. Televerkets förslag medför orimliga effekter inte bara mellan olika kommuner utan också inom en kommun. Som exempel kan nämnas att Mariestads kommun enligt förslaget skulle få abonnenter i tre katalogdelar. Det måste innebära att de enskilda människorna tvingas att på egen hand inköpa katalogdelar. Därmed följer man det gängse mönstret vid rationaliseringar: kostnaderna får bäras av någon annan. Det är knappast förvånande att förslaget mött starkt motstånd. Länets tre regionala organ, länsstyrelse, landsting och Skaraborgs länsavdelning av Kommunförbundet, har i ett gemensamt, enhälligt yttrande uttalat att förslaget om uppdelning av telefonkatalogen inte bör genomföras. Andra alternativ bör i stället studeras och utformas i samråd med företrädare för länsstyrelse, landsting och kommuner. Denna samfällda meningsyttring från de politiskt sammansatta organen måste tillmätas stor vikt.

Av utskottets majoritetsskrivning framgår att något beslut om katalogområdenas framtida omfattning ännu inte har fattats av televerket. Det är givetvis bakgrunden till att vi i riksdagen tagit upp den här frågan för att om möjligt kunna påverka beslutet.

Herr talman! Televerket har en årskostnad på ca 250 milj.kr. för att utge de olika telefonkatalogerna i landet. Televerket är också en affärsdrivande enhet. Det är alldeles klart att en av dess bjudande plikter är att se till att det lämnas en god service till en rimlig kostnad. Det pågår sedan flera år tillbaka en försöksverksamhet när det gäller telefonkatalogerna, för att det skall kunna bli minskning av katalogområdena och smärre enheter. På detta kan man spara avsevärda belopp. T. ex. Östergötlands län har ”drabbats”. Här delade man redan 1979 katalogen i en Norrköpingsdel och en Linköpingsdel. Abonnenterna erbjöds att utan extra kostnad få ett exemplar av den andra katalogen, om så önskades. Endast 3-5 26 av abonnenterna använde sig av detta erbjudande. Det är alldeles uppenbart att det är fråga om en serviceförsämring, men kanske inte så stor att den tidigare höga kostnaden kunde anses motiverad. Trafikutskottets majoritet är på det klara med att det är viktigt att man från televerkets sida tar hänsyn till regionala och lokala önskemål av det här slaget, men det är viktigt att man fortsätter ansträngningarna att sänka kostnaderna. Jag vill i detta sammanhang hänvisa till den snabba tekniska utvecklingen, som gör att vi om några år kanske har en framtidskatalog av ett helt annat slag och ett helt annat innehåll än den nuvarande. Arbetet med att i framtiden lägga upp en sådan katalog kräver försöksverksamhet av det slag som vi i dag har talat om här i kammaren. Herr talman! Jag ber att i alla delar få yrka bifall till trafikutskottets betänkande nr 14.

Herr talman! Rolf Clarkson nämnde televerkets besparingar, och jag vill säga några ord om dessa. Siffrorna beträffande besparingar med det nya systemet är något svåra att få fram. I ett cirkulär av den 10 november 1980 från televerket i Norrköping framhålls att kostnadsminskningen för de centrala framställningsmomenten i vissa fall kan beräknas till ca 25 20. Det sägs också att framställningen om myndighetsregister medför en ökning av personalbehovet på katalogexpeditionerna med:3-5 26. Dessa poster är ju inte jämförbara. De visar bara att det här inte är så enkelt. I ett annat cirkulär av den 24 september 1980 från televerket heter det: ”Den föreslagna formatförändringen kräver nyinvesteringar i tryckeriutrustning som är ganska omfattande och därmed tidsödande.” Vi vet inte vad det här kostar. Televerket säger också att vissa delar av framtidskatalogen är, som jag nämnde förut, beroende av överenskommelser rörande finansiering mellan verket och huvudmännen för informationsavsnittet. Kostnaderna flyttas alltså över till andra myndigheter, som så ofta när ett verk vill rationalisera. Dessutom flyttas kostnaderna över till abonnenterna, som dels får köpa — det är meningen i framtiden — andra delar av katalogen än den egna lilla delen, dels ringa nummerbyrån. Jag kan inte tro annat än att vid det system som framtidskatalogen skulle kräva måste nummerbyrån förstärkas, vilket ju också kostar pengar. När det till slut gäller ekonomin skriver jag i reservation att televerket för att åstadkomma besparingar åtminstone borde överväga modellen att dela upp katalogen i förteckningar över bostadsabonnenter och företagsabonnenter. Dessa förteckningar skulle ges ut vartannat resp. varje år även utanför storstadsområdena. Mig veterligt har man från verkets sida över huvud taget inte räknat med denna möjlighet eller låtit de regionala myndigheterna välja mellan de här båda alternativen.
Herr talman! Det är självfallet vällovligt att televerket försöker att sänka kostnaderna, och det är inte det som c-ledamöterna från Skaraborgs län vänder sig emot. Vi tycker att det är beklagligt att de regionala och lokala organen inte har beretts tillfälle att lämna synpunkter och påverka utredningsarbetet i ett tidigare skede.

Herr talman! Jag vill främst göra några kompletteringar till de särskilda yttranden som finns fogade till trafikutskottets betänkande 1980/81:15. I motion 268 begärde jag att anslaget på 3,5 milj.kr. till Göteborg Ban skulle slopas, eftersom formuleringen i budgetpropositionen tyder på att det är fråga om medel för en utbyggnad av terminalen Göteborg Ban för brevhanteringen. Utskottet har emellertid under hand erfarit att det inte var så, utan att de 3,5 miljonerna var avsedda för att betala sluträkningarna för den redan färdigställda och ianspråktagna terminalen. Mot den bakgrunden har jag naturligtvis accepterat utskottets hemställan om avslag på motionen. Men eftersom riksdagsrevisorerna nyligen har redovisat en genomgång av det här ärendet och det därvid har visat sig att det i alla fall är aktuellt med en tillbyggnad, som skulle kosta uppemot 100 milj.kr., finner jag ändå anledning att säga några ord. För en sådan tillbyggnad skulle bara kapitaltjänstkostnaderna bli så stora att det skulle krävas en personalbesparing på bortåt 100 personer bland dem som sysslar med brevhanteringen i Göteborg. Det tror jag är helt orealistiskt, även om man utnyttjar den allra modernaste brevsorteringsmaskin som finns. Jag är medveten om att postverket har en mycket personalintensiv verksamhet, och jag finner det därför naturligt att verket genom ökad mekanisering söker nedbringa personalbehovet, men det innebär å andra sidan inte att man får negligera de lokalkostnader som uppkommer i sammanhanget. Enligt min mening finns det stora fördelar med att låta brevhanteringen stanna kvar på Göteborg 1, eftersom man där har snabbare transporter till och från de postkupéer m.m. som primärt ankommer till resp. avgår från Göteborgs centralstation. Dessutom får man vid denna lokalisering direktkontakt med den ganska stora brevbäringsavdelningen på Göteborg 1. Jag har också klarlagt att det finns stora outnyttjade lokalutrymmen på Göteborg 1 sedan man nu har flyttat ut en hel del av de gamla avdelningarna till det nya bangårdspostkontoret. Mot den bakgrunden anser jag att man absolut bör eftersträva att inrymma den brevsorteringsmaskin som är aktuell inom Göteborg 1:s gamla lokaler, även om dessa naturligtvis kommer att kräva viss ombyggnad. I sammanhanget kan jag inte underlåta att påtala den mycket kraftiga brevportohöjning som har aviserats. Om postverket drar på sig onödiga lokalkostnader i Göteborg — och även på andra håll i landet — skärps naturligtvis riskerna för fortsatta portohöjningar. I motion 1980/81:577 kräver Gunnar Björk i Gävle och jag att riksdagen skall upphäva 1976 års beslut om att postverkets regionala organisation skulle baseras på åtta distrikt, eftersom detta ännu efter fem år inte har genomförts. Skälen för att ett fastställande av en regional organisation för postverket baserades på nuvarande sju regionförvaltningsorter har även utskottet funnit bärande, varför utskottet väntar sig att postverket snarast aktualiserar frågan. Jag noterar detta med stor tillfredsställelse och tror att denna delas av regionförvaltningens personal i t.ex. Gävle. När det gäller effekterna i övrigt av den postverkets omorganisation som vi beslutade om 1976 — det var en omorganisation som skulle verka decentraliserande — måste jag tyvärr konstatera att den utlovade reduceringen av administrativ personal inom centralförvaltningen inte har åstadkommits. Om man gör jämförelser av utvecklingen av centralförvaltningarnas administrativa personal inom postverket med de andra trafikverken — televerken och järnvägen — finner man dess värre att postverkets ökning på centralförvaltningen varit större än på lokalförvaltningarna, trots att man där har ett större antal anställda. Järnvägen har lyckats minska sin administrativa personal på alla plan, alltså även på centralförvaltningen, i takt med den totala personalminskningen. Televerket har visserligen ökat en aning på centralförvaltningen under samma femårsperiod, men då måste det noteras att man där helt dragit in regionala förvaltningar med drygt 700 tjänster. Det är därför uppenbart att postverket när det gäller en decentraliserad organisation har lyckats sämst. Jag ställer mig helt bakom utskottets uppfattning att den lokala förvaltningens ställning i postverket skall stärkas genom decentralisering av arbetsuppgifter från central och regional nivå, så att personalen inom såväl centralsom regionalförvaltningarna kan minskas i framtiden. I motion 1980/81:450 har centerpartisterna Gösta Andersson och Arne Fransson redovisat de problem som uppkommer vid sammanslagning av lantbrevbäringslinjer. Jag skulle vilja återge vad vi skrivit i vårt särskilda yttrande: ”Vi delar utskottets uppfattning att glesbygden normalt får en mycket god service genom lantbrevbäringslinjer. Under senare tid har dock en klar tendens till försämrad service kunnat noteras främst till följd av att en mängd kortare linjer vid uppkommen vakans sammanslagits med annan linje för att åstadkomma en heltidstjänst för lantbrevbärare. Detta får två konsekvenser, nämligen dels att flertalet korrespondenter efter linjerna får posten senare än förut, dels att mycket eftertraktade möjligheter till deltidssysslor i glesbygden försvinner.” Om posten kommer senare i glesbygden innebär det många gånger att småföretagen där får stora svårigheter att besvara posten samma dag — ofta blir det helt omöjligt. Det är också så att det i glesbygden är många som vill kombinera exempelvis barntillsyn eller mindre förvärvsverksamhet av olika slag med en inkomst av anställning av den här typen. Det vore därför djupt olyckligt om postverket nu valde att koncentrera sin verksamhet på ett mindre antal arbetstillfällen genom övergång till heltidsbefattningar. En sådan politik leder endast till att sysselsättningsläget i glesbygderna blir ännu sämre än vad det nu är. Till sist vill jag bara med en viss förvåning notera hur brått socialdemokraterna numera har att få bort kyrkans tjänstebrevsrätt.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

Herr talman! I motsats till Rune Torwald kan jag inte påstå att postverket skaffar sig för stora lokaler, vilket han tydligen ansåg var fallet i Göteborg. I motion 1980/81:1330 har vi motionärer föreslagit att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att en sådan fördelning av tillgängliga medel för byggande av posthus m.m. bör ske som möjliggör byggstart för ett nytt posthus i Falköping under hösten 1981. Det här yrkandet ställer sig utskottet kallsinnigt till. I viss mån kan jag förstå det ställningstagandet. Det är ju inte bara det färdigprojekterade posthuset i Falköping som inte kan påbörjas. En rad andra posthus runt om i landet kommer inte till stånd på grund av den uppläggning när det gäller medelstilldelningen som kommunikationsministern har valt i det här avseendet. Det är kanske mot bakgrund av att så mycket pengar satsas på ett enda ställe, nämligen i den s.k. kungl. huvudkommunen. Tomtebodaprojektet kräver ju stora pengar. Dit går huvudparten av de medel som skall användas för byggande av posthus. Självfallet är det viktigt att postservicen fungerar bra i Stockholm. Det har hela landet glädje av. Men man kan, herr talman, fråga sig om det verkligen är rimligt — vi tar upp det i vår motion — att av den tilldelade ramen på 218,4 milj.kr. för byggande av posthus i landet inte mindre än 167 milj.kr. tas i anspråk för Tomtebodaterminalen, medan övriga landet får dela på ca 50 milj.kr. I övrigt tycker jag att det är en bedrövlig utveckling att man på område efter område lägger hämsko på byggandet i vårt land. Det byggs för litet bostäder — det har vi hört tidigare i dag. Det byggs för litet inom industrisektorn på grund av bristande investeringsvilja inom industrin. Den åtstramning som kommer att ske i både landsting och kommuner kommer att innebära en minskning i byggandet av skolor, sjukhus, daghem osv. Man frågar sig vad landets byggnadsarbetare och byggnadsindustri egentligen skall syssla med framöver, om den här utvecklingen får fortsätta. Jag tror att det blir utomordentligt bekymmersamt om vi på det här sättet drar ned byggandet i vårt land. Det leder först och främst till försämrad service på många områden. De nya posthus som man från postens sida har begärt att få bygga ute i landet behövs faktiskt för att postens service till människorna skall fungera bra. På många håll är nämligen arbetsmiljön för de postanställda mycket bristfällig. De tvingas jobba i trånga och otidsenliga lokaler. Inte minst viktigt är att arbetstillfällen skapas, inte bara för byggnadsarbetare utan som bekant också för annan industri och inte minst för transportsektorn. Som vi framhållit i vår motion är inte mindre än 500 byggnadsarbetare utan jobb i Skaraborgs län f. n. Det befaras att läget under kommande vinter blir ännu kärvare. Det är alldeles uppenbart att det skulle vara ett välkommet tillskott för byggnadsarbetarna i Skaraborgs län om byggandet av posthuset i Falköping kom i gång. 35 byggjobbare skulle då kunna få jobb. För min del anser jag det vara beklagligt att utskottet accepterade den medelsfördelningsfilosofi som kommunikationsministern har valt. Postverket hade begärt 77,4 milj.kr. för byggande av medelstora posthus, men man får bara 45 milj.kr. av regeringen.

Vidare vill jag fråga utskottets talesman: Skall utskottets skrivning tolkas så att postverket nu skall gå till arbetsmarknadsverket och begära pengar för att kunna bygga de här posthusen, eftersom det här är fråga om arbetsmarknadspolitiska medel? Om svaret är ja på den frågan, finns det ännu större anledning att undra varför man inte direkt kunde ha beviljat det anslag som det här är fråga om. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Jag har två ärenden i talarstolen. Det första är att yrka bifall till den reservation som är fogad till betänkandet när det gäller ersättningen till postverket för befordran av tjänsteförsändelser. Riksdagen beslöt ju i höstas att en del primäroch landstingskommunala organ, t.ex. sjukvårdsinrättningar, och andra icke statliga organ som ägs av primäroch landstingskommuner skulle få sin tjänstebrevsrätt indragen från 1983/84. Vi tycker att det är lika rimligt att de kyrkliga organen, som ju också de har en beskattningsrätt, skulle kunna avstå från tjänstebrevsrätten. Det skulle spara 20 milj.kr.för statsverket. Självfallet skall tjänstebrevsrätten finnas kvar för det som är exklusivt statligt, dvs. domkapitlens och pastorsämbetenas folkbokföringsverksamhet. I dessa tider är som bekant 20 milj.kr. rätt mycket pengar. Mitt andra ärende är att mycket kortfattat kommentera situationen för de statliga verken. Televerket och postverket, som vi diskuterar i dag, är exempel på mycket välskötta statliga verk. De konkurrerar framgångsrikt även med privata företag. Vid en internationell jämförelse visar det sig t.o.m. att de är mycket framgångsrika och utvecklingsmedvetna. Det är billigt att skicka brev i Sverige, och det är billigt att telefonera i Sverige, vilket beror på att vi har bra statlig verksamhet på dessa områden. Det är därför med mycket stor oro som vi har sett de återkommande tendenserna att underminera de statliga verkens verksamhet. Ett sådant exempel har vi diskuterat nyss när det gäller televerket— jag skall självfallet inte upprepa vad som sagts i den debatten. Vi har emellertid under senare tid bevittnat en liknande insats på postverkets område. Det är problemen med postens driftekonomi som har långdragits i regeringens kansli på ett ganska otillständigt sätt. Det är uppenbarligen en dragkamp i regeringen om postens ekonomi. Posten har fört en mycket skicklig ekonomisk politik med en fondering för att kunna dämpa framtida prishöjningar på ett rimligt sätt och låta dem komma i så att säga successiv följd. Nu har regeringen dragit detta i långbänk, och så har vi fått ett slags konstig kompromisslösning, som innebär att man dels urholkar postens fonder, dels får en portohöjning som antagligen är felaktig i förhållande till de önskemål som posten hade. Vare sig detta är ett uttryck för att regeringen som vanligt är obeslutsam eller det är ett medvetet sätt att underminera postverkets ekonomi är det i båda fallen mycket beklagligt. Det är nämligen postens framtida kunder som får betala. Det är viktigt att postverket långsiktigt får ha en stabil ekonomi. Det beslut som vi skall fatta om en liten stund och som gäller postens möjligheter att på investeringsområdet få större frihet är ett steg i rätt riktning. Men det sätt på vilket regeringen har handlagt portohöjningsfrågorna den senaste tiden är exempel på handläggning som går i motsatt riktning. Även om kommunikationsministern nu inte är här i kammaren, vilket han väl borde ha varit, vill jag utnyttja detta tillfälle att påpeka att så bör frågor av det här slaget inte handläggas.

Herr talman! Låt mig i denna något triviala debatt om tjänstebrevsrätt hålla ett litet anförande om drottning Silvia. Det är nämligen mycket glädjande att generaldirektören för postverket och jag har haft samma goda ambition att få vår förtjusande drottnings bild på ett frimärke. Vi känner till hennes oersättliga insatser inte bara för den kungliga familjen utan också för landet och folket — inte minst i internationella sammanhang i samband med offentlig och annan representation. Nu är förväntningarna stora. Der Spiegel skrev härförleden: Nu väntar all världens filatelister med spänning på det frimärke som skall komma. Och jag är övertygad om att det är en god affär, men det är framför allt fin PR för vårt land. Nu hoppas jag bara att det skall bli en bild som ger rättvisa åt drottningens både inre och yttre skönhet. Det finns konstnärer som kan sådant! Om det blir en sådan bild, då blir den på sitt sätt Sveriges vackra ansikte utåt — och ett sådant kan vi behöva, herr talman.

Herr talman! Under den senaste timmen har jag fått flera förfrågningar, om jag tänker begära votering eller om jag har något yrkande. Jag skall redan från början säga att jag har ett yrkande. Utskotten i allmänhet brukar demonstrera stor fantasirikedom när det gäller att stapla argument för att avstyrka motioner. Jag kan dock konstatera att jordbruksutskottet i det här ärendet inte levt upp till de förväntningarna. Argumenten för ett avslag på begäran om statligt kreditstöd till uppförande av ett djursjukhus i Helsingborg är tämligen tama. Eftersom motionen varit uppe till behandling i utskottet vid ett flertal tillfällen finner jag utskottets avstyrkande märkligt. Herr talman! Jag skall under några minuter ta kammarens tid i anspråk för att belysa omfånget av den verksamhet på det här området som bedrivs i Helsingborg. Under år 1980 behandlade djursjukhuset nästan 28 000 djur. Av dessa var 11 000 s.k. stordjur — hästar, nötkreatur och svin. Det betyder en patienttillströmning på mellan 80 och 100 djur per dag, om man enbart räknar vardagar, och det betyder att nästan 40 av dessa patienter per dag var s.k. stordjur. Under 1979 utfördes 6 677 operationer på djursjukhuset, varav 2 547 på hästar, 2 642 på hundar och nästan 1 500 på stordjur, nötkreatur och svin. De här siffrorna berättar något om djursjukhusets stora betydelse även för lantbruket. Och det är ett stort upptagningsområde som det handlar om, nämligen Malmöhus, Kristianstads, Hallands, Blekinge och Kronobergs län. 52 kommuner drar nytta av sjukhusets tjänster. Detta upptagningsområde är vårt lands djurtätaste region. Där finns 22 9o av antalet hästar i landet, 22 96 av samtliga registrerade hundar, 28 20 av nötkreatursstammen och inte mindre än 60 96 av landets hela svinstam. Vid djursjukhuset finns 50 personer anställda, varav 11 veterinärer. Och ändå, herr talman, avfärdar man motionen med att djursjukvård inte är en statlig angelägenhet och därför inte kan åtnjuta statlig kreditgaranti. Det tycker jag är konstigt, för en lantbrukare som tänker köpa en gård kan få statlig kreditgaranti. En blivande villaägare kan få statligt lån, men en verksamhet som är av oerhörd vikt även ekonomiskt för tusentals lantbrukare avvisas på detta enkla sätt. Djursjukhusets kostnader ligger kring 8 milj.kr. årligen. Kommunerna bidrar bara med ca en halv miljon av de pengarna. Resten betalas av djurägarna när de anlitar sjukhuset. Kostnaden per patient är i genomsnitt 317 kr. Kommunernas kostnadsandel är så låg som 7 90. Det är inte några krav från huvudmannen på sjukhuset, Malmöhus läns hushållningssällskap, på att driftkostnaderna skall täckas av statliga medel, utan vad det gäller är enbart hjälp med kapitalkostnader till nybyggnaden och detta i form av lån. Djursjukhuset i Helsingborg och dess krisartade situation med nedslitna och otillräckliga lokaler har redan tidigare varit föremål för behandling i riksdagen. 1975/76 väcktes en fempartimotion om finansiering av djursjukhusen, med herr Larsson i Staffanstorp som första namn. I denna motion behandlades också det prekära läge i vilket djursjukhuset i Helsingborg redan då befann sig. En liknande motion väcktes av Knut Wachtmeister om statligt stöd till den slutna djursjukvården. Den djursjukhusutredning som tillsattes efter de här motionerna konstaterade att det förelåg ett mycket stort behov av nyoch ombyggnad vid djursjukhuset i Helsingborg. Framställningar har också gjorts från hushållningssällskapet om att få låna 40 milj.kr. till en planerad nybyggnad av djursjukhus i Helsingborg. Framställningen överlämnades till djurhälsoutredningen. Denna i sin tur överlämnade en PM till jordbruksdepartementet där det klart konstaterades: ”Verksamheten vid djursjukhuset i Helsingborg fyller en viktig funktion i de djurrika södra delarna av landet. Funktionen kan i viss mån jämföras med den som i övriga delar av landet uppfylls av djursjukhusen i Uppsala, Skara och Sollefteå, där staten är huvudman. Det har därför framhållits att djursjukhuset i Helsingborg bör inta en viss särställning bland djursjukhusen.” Djurhälsoutredningen utesluter inte frågan om eventuellt statligt engagemang när det gäller djursjukhuset i Helsingborg men har inte funnit anledning att närmare beröra formerna och villkoren härför. Sedan propositionen om hundskattemedel antagits här i kammaren diskuterades frågan om inte hundskattemedel skulle kunna användas till finansiering av de regionala djursjukhusen. En sådan anvisning fanns emellertid inte i propositionen. Många kommuner är kanske inte beredda att använda pengarna på sådant sätt. Den halva miljon som de 52 aktuella kommunerna tillsammans ställer till Helsingborgs djursjukhus förfogande talar sitt tydliga språk om hur stor generositeten är. En annan sida är att man knappast kan begära att hundägarna skall bekosta den del av verksamheten som rör hästar, nötkreatur och svin. Fördelning på patientkategorier är ca 50 20 på smådjursavdelningen och 50 90 på stordjursavdelningen. Under 1979 gjorde också hushållningssällskapet en framställning till AB Trav och Galopp, ATG, om att få ett räntesubventionerat och amorteringsfritt lån för den del av det nya djursjukhuset som representerar stordjursavdelningen. Denna framställning har under 1980 följts upp med olika uppvaktningar. Motivet för framställningen till ATG är att 33 96 av de behandlade hästarna vid djursjukhuset i Helsingborg är just travoch galopphästar. Det är f. ö. en mycket bra mjölkko för staten att de hålls i trim. Sålunda är Helsingborgssjukhuset remissinstans för travhästar från Jägersro, Kalmar, Halmstad, Åby och Mantorp, men varje år behandlas också tävlingshästar från bl.a. Axvalla, Solvalla, Täby och Skrubb på Gotland. Dessa hästpatienter är i de flesta fall utredningsoch operationsfall och kräver därför mer kvalificerad vård samt kostnadskrävande utrustning. Till bilden hör också att djursjukhuset i Helsingborg genom ett särskilt avtal med Skånska Travsällskapet numera har ansvaret för hästkliniken på Jägersro och dessutom medverkar i utbildning av hästveterinärer och utbildning av lärlingar i travoch galoppyrket. Det är en viktig passus, eftersom man från visst håll har framhållit att några statliga medel inte kan ställas till förfogande på grund av att det inte förekommer någon utbildning. Som synes gör det det. Sedan framställningen till regeringen gjordes om att få låna 40 milj.kr. till ett nytt djursjukhus har en ny översyn gjorts av hela byggnadsprogrammet med syfte att nedbringa kostnaderna. Genom att man bl.a. slopar byggandet av en patologisk avdelning, som lantbruksstyrelsen tidigare framfört som ett krav för ett regionalt djursjukhus, beräknas kostnaderna nu kunna nedbringas till ca 30 milj.kr. Av dessa belöper sig, som jag nämnde, ca 50 7 på smådjursavdelningen och ca 50 96 på stordjursavdelningen, sedan för de båda avdelningarna gemensamma kostnader har fördelats. Det är inte tu tal om att djursjukhuset i Helsingborg behöver statligt stöd, kanske i den form som föreslås i motionen. Som bl.a. framgått av olika statliga utredningar fyller det regionala djursjukhuset i Helsingborg samma funktion som djursjukhusen i Uppsala vid Veterinärhögskolan, i Skara och i Sollefteå, vilka alla har staten som huvudman. Såväl direkt som indirekt hjälper staten till att finansiera djursjukvården vid dessa djursjukhus. Enligt djursjukhusutredningen finansierades exempelvis 1975-1976 ca 29 96 av kostnaderna vid djursjukhuset i Skara med statsbidrag och hela 55 26 vid djursjukhuset i Sollefteå. Som ytterligare exempel på statens stöd kan också nämnas att djursjukhuset i Skara fått hela sin ombyggnad betalad med statliga medel. Man ställer sig därför frågande inför hur jordbruksutskottet kan säga att det inte är någon statlig angelägenhet med sluten djursjukvård. Alltsedan Malmöhus läns hushållningssällskap 1954 räddade djursjukhuset i Helsingborg från nedläggning har — bortsett från ett statligt räntefritt lån på 450 000 kr. — verksamheten här kunnat bedrivas utan att belasta statens finanser. Detta förhållande och den kris som djursjukhuset i Helsingborg nu står inför borde i hög grad motivera ett statligt stöd för att rädda och för framtiden säkerställa den regionala djursjukvården i södra Sverige. Med all rätt kan djurägarna i denna region fråga sig varför inte också de, liksom sina kolleger på andra håll i landet, skall kunna få någon hjälp av staten till den slutna djursjukvården. Det har spekulerats i olika lösningar för att klara en nybyggnation av ett djursjukhus i Helsingborg. Vad dessa leder till är ovisst. Vad som däremot inte är ovisst är att om inte nybyggnadsplanerna kan realiseras så kan fem regioner förlora sitt djursjukhus. Mot den bakgrunden är det förvånansvärt att jordbruksutskottet inte mera konkret har presterat en politisk viljeyttring genom att tillstyrka motionen. Det är tänkbart att detta inte är tillräckligt, men motionens huvudsyfte är trots allt enbart en statlig kreditgaranti— en form som dagligen kan utnyttjas av enskilda genom de möjligheter som står till buds men som av någon outgrundlig anledning inte skall gälla denna verksamhet. Även om vi sparar på många olika områden, innebär det inte nödvändigtvis att vi lägger locket på på alla områden. Djursjukhusvården är ett exempel på detta. Inte minst de statliga utredningar som har tillsatts pekar på att jordbruksdepartementet har intresserat sig för problemen. Enskilda ledamöter i jordbruksutskottet har efter betänkandets justering också uttryckt förvåning över hur skrivningen har hanterats av massmedia. Där har det hetat att ett enigt utskott avstyrkte framställningen om statligt kreditstöd till djursjukhuset i Helsingborg. Detta har vållat förvåning ute hos bönder och andra djurägare. Herr talman! Jag yrkar med det sagda bifall till motionen.

Herr talman! Jag beklagar livligt Sven Munkes sätt att tolka jordbruksutskottets betänkande. Det skulle vara väldigt beklagligt om andra myndigheter tolkade det likadant. Vi har nämligen i jordbruksutskottet inte på något sätt lagt locket på, som Sven Munke säger. Han säger att han vill göra en politisk viljeyttring. Jag skulle hellre vilja kalla det för en politisk krumelur som inte på något sätt gagnar sakfrågan. Den slarviga och i långa stycken felaktiga och osakliga kritik som han utsätter utskottet för drabbar i hög grad hans tre partikamrater, som står bakom det enhälliga utskottsbetänkandet. Utskottet är väl förtroget med verksamheten vid Helsingborgs djursjukhus. Vissa avsnitt i Sven Munkes anförande var helt korrekta. Djursjukhuset i Helsingborg är som Sven Munke säger mycket välskött. Verksamheten där är mycket omfattande, och den växer i omfattning. Härom råder inga delade meningar. Lånet på 450 000 kronor var inte bara räntefritt utan också amorteringsfritt, om jag nu skall vara litet mer fullständig än vad Sven Munke var i sitt inlägg. Om Sven Munke i motsats till sina partikamrater i utskottet har kännedom om stora och dolda resurser, tror jag att han bör framföra sina önskemål till ekonomiministern. Om det finns några medel som ligger och möglar på någon hylla, vilket hans anförande tycks tyda på, är vi nog alla beredda att se till att de hamnar rätt. Sanningen i själva sakfrågan är följande. Den år 1979 tillsatta djurhälsoutredningen sade i en promemoria att man på intet sätt vill avvisa tanken på ett statligt engagemang. Det tycker jag är ett väldigt bra uttalande, och det skall vi ta noga vara på. Jordbruksutskottet har också ställt sig bakom det. Utskottet säger att i avvaktan på prövningen av djurhälsoutredningens förslag finns det inte anledning för utskottet att nu ta ställning. Jag hoppas att det skall betyda att vi från statligt håll på allt sätt kommer att se till att den fina verksamheten i Helsingborg kan fortsätta och även utvecklas. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till det enhälliga utskottets hemställan.
Herr talman! Om jag varlitet slarvig i min framställning ber jag naturligtvis om ursäkt för det. Den skrivning som utskottet har presterat har emellertid ute i bygderna uppfattats så som jag har beskrivit det, och det är just det som jag vill påtala. Även om utskottet har de ambitioner som Einar Larsson nu försöker göra sig till tolk för — och jag tror att det påståendet är riktigt — har utskottet dock inte i skrivningen gjort klart för allmänheten vad det handlar om. Därom vittnar uttalandet att ett enhälligt jordbruksutskott har avstyrkt framställningen om statligt stöd till Helsingborgs djursjukhus. Den tolkningen av utskottets skrivning har gjorts i tidningar, i radio och i TV. Om det är en missuppfattning, bör det rättas till. Nu har Einar Larsson konstaterat att utskottet har ambitioner i denna fråga. Det är jag nöjd med, men de ambitionerna kommer inte till uttryck i skrivningen.
Herr talman! Som journalist vet Sven Munke mycket väl att det ibland inträffar olyckshändelser när journalister och massmedia snabbt skall redovisa saker och ting. Jordbruksutskottets skrivning i detta ärende skall tolkas så som jag här har tolkat den tidigare i dag.

Herr talman! Gunnel Jonäng har frågat om regeringen är beredd att hos USA och dess allierade protestera mot stationering av neutronbomber i Europa och i övrigt verka för att förhindra utvecklandet av detta förödande vapen. Det som tycks ha föranlett fru Jonängs fråga är ett uttalande av den amerikanske försvarsministern vid en presskonferens den 3 februari av innebörd att produktion av neutronvapen nu var något som borde övervägas. Såväl vid denna presskonferens som av senare uttalanden har emellertid framgått att något beslut om produktion och förbandsläggning av neutronbomber icke fattats av den nya amerikanska administrationen. Det har deklarerats att ett eventuellt beslut om placering av detta vapen i Europa kommer att föregås av konsultationer med de NATO-allierade, och det är värt att notera att ett betydande antal av dessa offentligt ställt sig avvisande till en sådan åtgärd. Den svenska regeringen har som bekant tagit bestämt avstånd från alla planer på att införa neutronvapnet, på samma sätt som vi konsekvent tagit avstånd från varje steg mot ökade kärnvapenrustningar. I ett uttalande den 5 februari upprepade jag den svenska regeringens ståndpunkt i denna fråga. Vår uppfattning har också klargjorts av statsministern samt vid nedrustningskommittén i Geneve.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Caspar Weinberger hade inte länge hunnit vara försvarsminister i president Reagans administration förrän han vid sin första presskonferens den 3 februari gjorde det oroande uttalandet om tillverkning och förbandsläggning av neutronbomben. En talesman för västtyska regeringen sade redan dagen efter att Västtyskland inte längre var villigt att tillåta förbandsläggning av neutronbomben inom sina gränser på samma villkor som 1978. Uppenbarligen finns det, som utrikesministern säger, en växande opposition i NATO-länderna mot neutronbomben. Så har t.ex. det holländska parlamentet nyligen bestämt tagit avstånd från förbandsläggning av neutronbomben i Västeuropa. Utrikesminister Alexander Haig gick den 6 februari till rätta med Weinberger och sade att Weinbergers uttalande inte var ett officiellt sådant. Men det bör noteras att Haig inte alls tog avstånd från Weinbergers uttalande. Han lugnade bara NATO-länderna med att dessa skall tillfrågas innan beslut fattas. Så det som i förstone såg ut som en reträtt var inte alls någon sådan. Det var inte heller att vänta av Alexander Haig. Han har ju tidigare arbetat på att intressera NATO-länderna för neutronbomben. Och inom Reaganadministrationen är tydligen intresset för att tillverka neutronbomben mycket stort, vilket är djupt oroande. Det finns ingen anledning att nu närmare gå in på effekterna av neutronbomben. Men vi vet att den är avsedd för placering i Europa, att den ökar riskerna för kärnvapenkrig och att den med sin strålning dödar människor men har mindre effekt på byggnader. Riskerna för en sänkning av kärnvapentröskeln ökar naturligtvis också av att Franrike utvecklar neutronbomben. I Sverige är opinionen stark mot neutronbomben, och det är viktigt att det görs kraftfulla uttalanden från den nuvarande regeringen Fälldin liksom det gjordes från den förra regeringen Fälldin. De uttalanden som har gjorts från svenska regeringen efter Weinbergers presskonferens är bra, och jag tackar för dem. Jag förutsätter också att regeringen, som hittills, noga bevakar utvecklingen av denna fråga. Jag är också övertygad om att det hos svenska folket finns en beredskap att stå upp och säga nej till neutronbomben och — om det skulle behövas — protestera lika starkt som vi gjorde 1977. I söndags gjorde Weinberger ett TV-framträdande i USA då han återigen tog upp neutronbomben. Han talade om att den är ett mycket effektivt vapen och att det är många i både USA och Europa som anser att bomben är den enda möjligheten att rädda Europa. Men det är väl en räddning som vi bör betacka oss för.

Herr talman! Jan Bergqvist har frågat hur Sverige kommer att ge stöd åt demokratiseringssträvandena i Uruguay. Vid folkomröstningen om en ny konstitution i Uruguay i november förra året förkastade folkflertalet förslaget om en permanent roll för militären i landets styrelse. Delade meningar tycks förekomma inom militärregeringen om hur man skall förfara i den nu uppkomna situationen. Det finns enligt uppgift militärer som förordar en dialog med de traditionella politiska partierna om en gradvis övergång till civilt styre. En förutsättning torde vara att partierna åter får möjlighet att fungera som fria politiska organisationer och att ett kommande presidentval blir i verklig mening fritt och demokratiskt. En framgång för demokratiseringssträvandena i Uruguay måste bygga på att grundläggande mänskliga rättigheter ånyo respekteras. Sverige har genom uttalanden och agerande i internationella fora fördömt de också för latinamerikanska förhållanden grova kränkningar av mänskliga rättigheter som militärregimen i Uruguay gjort sig skyldig till. Noteras kan dock att antalet politiska fångar sedan en tid har minskat. Sverige lämnar konkret stöd till offer för förtrycket i Uruguay inom ramen för det humanitära biståndet till politiskt förföljda i Latinamerika.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret. Uruguay är ett land som ofta kommer oförtjänt lindrigt undan när den internationella opinionen granskar brott mot de mänskliga rättigheterna. En förklaring till det kan helt enkelt vara att nyhetsförmedlingen är dålig. Jag har försökt att få en överblick över vad de svenska dagstidningarna har rapporterat om den politiska utvecklingen i Uruguay efter den dramatiska folkomröstningen i november. Den senaste veckan finns det en utomordentlig rapport om en flykting som slipper ut ur fängelsehålorna efter tio år och kommer till Europa. Men i övrigt hittar man nästan inga som helst rapporter om hur situationen utvecklar sig i detta land — det land som med rätta har kallats för en av världens värsta tortyrkammare. Enligt uppgift har inte heller svenska utrikesdepartementet eller utrikesministern direkt kommenterat situationen i Uruguay de senaste tre månaderna, dvs. efter de kommentarer som gjordes i samband med folkomröstningsresultatet. Och om det är riktigt — vilket jag inte är säker på — är det nu hög tid för en sådan kommentar. Enligt min mening måste den svenska opinionsbildningen bli mycket aktivare när det gäller att kritisera missförhållandena i landet och ge stöd åt den demokratiska oppositionen. Vi finner nu en kraftig ökning av engagemanget när det gäller stöd åt den demokratiska fronten i El Salvador. Och här finns det ingen motsättning utan tvärtom ett ömsesidigt samband — det är i stort sett samma mekanismer som fungerar i Uruguay som i El Salvador. Jag vill nu ställa några frågor till utrikesministern. För det första: Det ingår i sparplanen att Sverige skall avskaffa ambassaden i Montevideo och ersätta den med en annan typ av representation. Jag vill försäkra mig om att detta inte leder till att det blir sämre möjligheter att ha kontakt med politiska fångar och flyktingar där än i andra huvudstäder runt om i världen där vi har fullvärdiga ambassader. syn på förhållandena i Uruguay syn på förhållandena i Uruguay För det andra: Vad gör Sverige för att i nordiskt samarbete aktualisera förhållandena i Uruguay visavi FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna? Jag tänker också på den speciella frågan om frigivande av Breda frontens ordförande Liber Seregni. Slutligen: Är utrikesministern beredd att uttrycka sitt stöd för de fyra centrala krav som jag angav i min fråga?

Herr talman! Jag har också själv ofta gjort den reflexion som Jan Bergqvist gör, att i vissa länder kan förtrycket florera, vara fruktansvärt grymt och pågå inte bara månad efter månad utan också år från år utan att svenska massmedia bryr sig så mycket om vad som händer. Det är väl litet grand på det viset — vi skall kanske inte bara skylla på massmedierna — att vi inte orkar med så många konflikter i taget, och då kommer vissa länder och kriser i skymundan både för politikernas agerande och för nyhetsfolkets granskning. Jag vill svara på Jan Bergqvists frågor. Vad gäller ambassaden i Montevideo är det riktigt att vi drar in den som ambassad, men vi kommer ändå att ha kvar ett ambassadkontor — vi kommer alltså att ha en närvaro i Montevideo. Såvitt vi har kunnat bedöma det i UD skall detta inte innebära någon försämring vad gäller våra möjligheter att ge stöd till människor som behöver vårt stöd i den ena eller andra formen. Men det skall väl också tilläggas att jag helst skulle ha sett att vi inte hade behövt lägga ned några myndigheter alls. Det ekonomiska läget är dock nu tyvärr inte sådant, utan vi tvingas till vissa rationaliseringar. Men vi försöker se till att de inte får några politiska konsekvenser. Vi har ingen svårighet från regeringens sida att stödja de fyra krav som Jan Bergqvist nämner i sin fråga: frihet för de politiska och fackliga fångarna, rätt för de politiska partierna att fungera, ekonomiska reformer samt fria val. Det är i själva verket grundstenar i den svenska utrikespolitiken som Jan Bergqvist har upprepat i sin fråga, och jag kan helt ansluta mig till dem.
Herr talman! Jag håller med utrikesministern om att det vore fel att lägga ansvaret för brister i opinionsbildningen enbart på en dålig rapportering i massmedierna. Här har partierna ett ansvar, och vi borde väl kunna vara överens om att regeringen och regeringspartierna skulle kunna göra mer, liksom att vi inom oppositionen skulle kunna vara mer aktiva när det gäller opinionsbildningen i det här sammanhanget. Jag vill sedan be att utrikesministern kommenterar den fråga jag ställde om Sveriges aktiviteter visavi FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna. Vi är ju inte representerade där f. n., utan i den nordiska kretsen är det Danmark som är med. Men i det nordiska samarbetet föreställer jag mig att det bör vara möjligt att aktualisera inte minst frågor som gäller allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna i Uruguay.

Herr talman! Jag vill anmäla att jag har kommit överens med Wiggo Komstedt om att hans interpellation nr 104 om ändrade regler rörande sjukpenninggrundande inkomst kommer att besvaras den 6 april.
Herr talman! Eva Winther har frågat mig om jag kommer att ta något initiativ för att den nu planerade intervjuundersökningen i anslutning till forskningsprojektet ”Barn — behov eller börda?” skall kompletteras med att också män intervjuas. å Min grundinställning är — och jag utgår från att jag delar den med Eva Winther — att det inte bara är önskvärt utan nödvändigt att män tillfrågas och får ge sin syn på hur det är att vara förälder i dagens Sverige. Jag har också förstått att detta är statistiska centralbyråns och den till SCB knutna expertgruppens uppfattning. Statistiska centralbyrån har emellertid i valet mellan att splittra tillgängliga resurser på två lika stora undersökningar, där den ena är riktad till kvinnor och den andra till män, valt att koncentrera resurserna till en större 125 undersökning till kvinnor, kompletterad med en mindre attitydundersökning riktad till män. Motiven för detta har bl.a. varit att viss basinformation kan insamlas vid den större undersökningen. Denna basinformation kan sedan användas som underlag för utformningen av den undersökning som är inriktad på män. Det är dessutom nödvändigt med en relativt stor undersökning inriktad på kvinnor för att nå internationell jämförbarhet, eftersom andra länders undersökningar omfattar enbart kvinnor. Att genomföra en lika stor undersökning inriktad på män som den som nu skall genomföras bland kvinnor skulle kräva ett omfattande förberedelsearbete av delvis annan karaktär än förberedelserna för kvinnoundersökningen. Det skulle också krävas att ytterligare resurser ställdes till SCB:s förfogande. Enligt min mening är en så kraftig utvidgning av undersökningen inte ekonomiskt försvarbar. Jag har däremot för avsikt att ta upp överläggningar med SCB om omfattningen och den närmare utformningen av den attitydundersökning som gäller männen.

Herr talman! Tack för svaret, fru socialminister. Varför föds det så få barn i Sverige? Det är en fråga som det finns anledning att fundera över, och SCB fick därför i samband med FN:s internationella barnår i uppdrag av socialdepartementet att undersöka orsakerna till de sjunkande födelsetalen i landet. Utredningen har inletts med en genomgång av inhemsk och utländsk litteratur på området, och 1980 kom en rapport som kallas ”Barn — behov eller börda?”. Den här månaden väntas en analys av befintlig befolkningsstatistik, och man förbereder en stor intervjuundersökning. Det är denna som är bakgrunden till min fråga, eftersom man vänder sig till enbart kvinnor. Det är en stor undersökning. Ungefär 5 000 kvinnor skall intervjuas om varför de skaffar sig eller inte skaffar sig barn, varför man valt just det ifrågavarande antalet barn osv. Det är klart att det är förvånande att man inte vänder sig till lika många kvinnor och män och ställer samma frågor. Bl. a. RFSU har uppmärksammat just ensidigheten i undersökningen. Regeln torde ju ändå vara att det är två människor som fattar beslut om att de vill ha barn. Föräldraskap är inte detsamma som moderskap — i varje fall inte i den yngre generationen, och det är ju den som skaffar sig barn. Arbetsgruppen är även helt medveten om detta, som Karin Söder också påpekar i sitt svar. I rapporten ”Barn — behov eller börda?” säger man på ett ställe i inledningen till kap. 7 att ”kvinnan är inte ensam om sina beslut att skaffa barn, även mannens bakgrund och värderingar är viktiga och beakta. —=-—- Två personers attityder till att skaffa barn skall smälta samman till ett beslut.” Just det. Det är två personers attityder det är fråga om, och därför är det märkligt att man har koncentrerat den stora undersökningen till enbart Nr 94 kvinnor. Torsdagen den Karin Söder säger i sitt svar att hennes grundinställning är att det är inte — 12 mars 1981 bara önskvärt utan nödvändigt att män tillfrågas, och det konstaterar jag med glädje. Att jag har samma inställning torde framgå av min fråga. Be säger att man inte har velat spiitira tillgängliga TesUrser och a det är projektet ” Barn nödvändigt med en relativt stor undersökning inriktad på kvinnor för att nå — pehov eller börinternationell jämförbarhet, eftersom andra länders undersökningar omfatda?” tar enbart kvinnor. Nu har jag den synpunkten att uppdraget väl inte var att jämföra svenska kvinnors attityder till föräldraskap med motsvarande attityder hos kvinnor i andra länder. Det gäller väl att ta fram vad män och kvinnor i vårt land anser om föräldraskap, om vi skall få veta varför det föds så få barn här hos OSS. Nu säger Karin Söder i svaret att den större undersökningen skall kompletteras med en mindre, attitydinriktad undersökning till män, och jag är mycket glad över att Karin Söder kommer att ta upp överläggningar med SCB om hur den här undersökningen skall kunna breddas. Det skulle vara väldigt intressant att få höra litet mer om vad det innebär, om socialministern har möjlighet att säga något om det.
Herr talman! Eftersom de här samtalen med SCB bara är i ett inledningsskede, kan jag i dag inte uttala mig närmare om utformningen av den undersökning som kommer att gälla män, men den är delvis beroende av de resultat som man kommer fram till i den undersökning som riktar sig till kvinnor. Jag kommer emellertid att följa undersökningen med yttersta noggrannhet därför att det är, precis som Eva Winther har påpekat, av utomordentligt stor betydelse att männens attityder kommer till uttryck i den här undersökningen. Men jag vill också säga att det inte är oviktigt att man kan göra internationella jämförelser i detta avseende. Därför är det viktigt att man har en jämförbarhet när det gäller kvinnorna. Det inträffar ju i varierande utsträckning förändringar för kvinnorna i industrisamhällena, och om man också kan se till den delen kan man dra vissa slutsatser om huruvida det har någon inverkan på barnafödandet. Vi vet ju att det trots allt är kvinnornas situation som i hög grad har förändrats under de senaste årtiondena och att det är viktigt att få fram uppgifter om inte bara barnafödandet utan också möjligheterna till verklig jämställdhet med män för att klara omsorgen om barn och att detta får komma till uttryck i den här undersökningen. Både Eva Winther och jag är ju högst medvetna om att även om vi arbetar intensivt för jämställdhet mellan män och kvinnor, åvilar ansvaret för barnen fortfarande i huvudsak kvinnan, samtidigt som hon i ökande grad är yrkesverksam, aktiv i fackliga organisationer och annat. Det är denna fråga som är viktig att få fram, liksom möjligheten att göra jämförelser med vår omvärld.

Herr talman! Karin Söder påpekade att den större undersökningen — precis som arbetsgruppen har sagt — skulle kunna ge viss basinformation som sedan kan användas som underlag vid utformningen av den undersökning som är inriktad på män. För mig verkar det konstigt att man måste ta den omvägen för att kunna ställa frågorna till männen; jag tycker att man skall kunna ställa samma frågor till både kvinnor och män. Det är viktigt att man får fram de attityder till föräldraskap som finns hos både männen och kvinnorna — annars når man ju inte syftet med undersökningen, som ändå är omfattande, tar tid och kostar pengar. Det vore dystert om vi inte fick ut av undersökningen vad vi vill ha ut av den, nämligen att få reda på varför det föds så få barn i Sverige. Vi kan naturligtvis gissa, men det vore bra att få frågan belyst. Från folkpartiets sida har vi tyckt att det är ganska allvarligt ur jämställdhetssynpunkt att en undersökning av det här slaget i huvudsak vänder sig till kvinnor, eftersom det förstärker den traditionella synen, att barn är enbart kvinnors ansvar. Karin Söder tog i sitt senaste inlägg också upp att det är viktigt att slå fast att barn är både kvinnors och mäns ansvar. Jag är glad över att hon tar upp en diskussion och vill försöka bredda undersökningen något, eftersom det är viktigt att få fram både männens och kvinnornas synpunkter på barnafödande.
Herr talman! Jag tror att Eva Winther och jag är ganska eniga i sak i den här frågan. Jag vill bara understryka att jag tror det finns vissa fördelar med att intervjua den större gruppen, kvinnor, först. I den undersökningen kan man kanske få resultat som man inte väntat sig när det gäller uppgifter om attityder hos kvinnorna och deras förhållande till män. Materialet blir ett mycket viktigt underlag till de frågor som man sedan skall ställa till männen. Då vinner man tid genom att inte behöva fråga ytterligare en gång. Därför tror jag det finns goda möjligheter att nå bra resultat genom undersökningarna även med den tågordning som nu är föreslagen. Jag vill upprepa att jag kommer att följa frågan med största noggrannhet.
Herr talman! Jag är glad för att socialministern kommer att följa frågan. I och för sig hade det väl varit bättre om man hade vänt sig till både män och kvinnor från början. Då hade man kanske fått en del oväntade resultat också i männens svar, och sedan hade man kunnat gå vidare med ytterligare frågor.

Herr talman! Tore Nilsson har frågat mig huruvida en påstådd hemligstämpling av en handling hos socialdepartementet överensstämmer med lag och praxis. Frågan gäller en promemoria som har upprättats av utredningen om de homosexuellas situation i samhället. Promemorian har fått benämningen ”Homosexuell samlevnad — Några frågeställningar”. Utredningen remitterade den 28 januari i år promemorian till ett sextiotal myndigheter och organisationer. Syftet var att få synpunkter på hur den juridiska problematiken bör lösas vid homosexuell samlevnad och att få de lagtekniska svårigheter belysta som kan uppstå inom olika områden. Remisstiden går ut den 15 maj. Utredningen sände också ett exemplar av den remitterade promemorian jämte remisslista till socialdepartementet. Handlingarna inkom och registrerades hos departementet den 6 februari i år tillsammans med ett följebrev från utredningens sekreterare. I följebrevet upplystes att handlingarna genom remissförfarandet syntes ha blivit offentliga och att den som ville beställa exemplar av handlingarna kunde vända sig till utredningen. Förutom detta följebrev är handlingarna identiskt lika med dem som skickats ut till över sextio olika remissinstanser. Dessa handlingar — som alltså inkommit till socialdepartementet, registrerats där och alltjämt förvaras där — är inte av det slaget att de åtnjuter något som helst sekretesskydd. De har inte heller, som frågeställaren uttrycker det, hemligstämplats i departementet. De finns f. ö. redan spridda och allmänt tillgängliga hos ett stort antal remissinstanser, både myndigheter och enskilda organisationer.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. Det står i svaret, som ju är långt och som jag inte haft lång tid att sätta mig in i, att det är en påstådd hemligstämpling. Jag kan då förklara att jag sett detta i tryck och att jag talat med enii juridik förfaren person, som vid förfrågan på ett ställe fått beskedet att den här handlingen inte lämnades ut. När jag läser svaret finner jag att det innehåller vissa egendomligheter när det gäller följebrevet. I svaret står att handlingarna ”syntes” ha blivit offentliga. Antyder inte det att det kan ha varit en viss diskussion? Jag frågade med en gång när jag fick uppgifterna av den här mannen: Är det riktigt och demokratiskt att hemligstämpla en sådan här sak? Och varför har det skett just i denna fråga? Jag är därför glad att socialministern har svarat så här tydligt. Jag sätter mycket stort värde på detta svar. Jag fattar det så att denna handling är offentlig och att om någon i fortsättningen inte får de begärda upplysningarna 0 1 om vad som står i promemorian, så kan man hänvisa till att socialministern sagt att den är offentlig. Det är jag mycket tacksam för.
Herr talman! Ordet ”syntes”, som finns i svaret, är hämtat ur följebrevet, och det är alltså inte socialdepartementets uttryckssätt. Det är helt klart på det sättet, som Tore Nilsson också konstaterar, att denna handling är offentlig och att den aldrig varit hemligstämplad.
Herr talman! Jag har inte påstått att det är departementet som skrivit ordet ”syntes”. Men att det stod i ett brev från en sekreterare tyckte jag tydde på att man haft tanken att denna handling inte borde offentliggöras. Därför är det dubbelt värdefullt att nu få veta att handlingen är offentlig. Det gäller en fråga som svenska folket verkligen kommer att intressera sig för och som kommer att vålla en stor debatt. Därför är det viktigt att man hela tiden har full insyn i vad som sker.

Herr talman! Rune Johansson har frågat mig om regeringen är beredd att medverka till en positiv lösning av sysselsättningen vid Håvreströms bruk. Enligt vad jag erfarit har i styrelsen för Södra Skogsägarna AB nyligen diskuterats förutsättningarna för verksamheten vid företagets pappersbruk i Håvreström, Melleruds kommun. Bruket sysselsätter f. n. ca 625 personer. Beslut har fattats om att MBL-förhandlingar skall inledas om vissa åtgärder i resultatförbättrande syfte. Förhandlingarna skall enligt uppgift avse olika alternativa produktionsförändringar för att nå detta syfte. Innan MBL-förhandlingar har genomförts föreligger inte praktiska möjligheter att diskutera olika åtgärder från samhällets sida. Melleruds kommun ligger emellertid inom stödområde 3, och det finns härigenom goda möjligheter att få regionalpolitiskt stöd för nyetableringar. Sysselsättningssituationen inom regionen är av sådant slag att jag noggrant kommer att följa den fortsatta utvecklingen av frågan.

Herr talman! Jag vill tacka för svaret. En av anledningarna till att jag ställt denna fråga är att staten genom sitt engagemang i Södra Skogsägarna måste anses ha ett samhällsekonomiskt ansvar för Håvreströms Bruk. En annan anledning är den att om styrelsens ursprungliga förslag om en minskning av personalen med 300 personer blir verklighet, så betyder det en ren katastrof för hela Melleruds kommun. Trots att man redan har en betydande arbetslöshet finns det i dag endast fyra lediga jobb att erbjuda i Melleruds kommun. Situationen är, precis som industriministern säger i svaret, ytterst ansträngd i hela Dalsland. När det gäller de två rationaliseringsförslagen har Södra Skogsägarnas styrelse utgått ifrån att man i fortsättningen skall driva endast en pappersmaskin. Fackorganisationens alternativ visar däremot att samtliga tre pappersmaskiner kan köras med bättre resultat, samtidigt som man kan behålla ytterligare 100 årsarbetare mer än enligt styrelsens förslag. Även fackets alternativ innebär en viss minskning av personalen. Facket räknar med att med dess förslag bör företaget gå med vinst inom ett par år. Det är till att börja med under den tiden som staten bör göra en insats. Ser man på förhållandet mellan vad som skulle behövas i statlig hjälp och antalet räddade jobb finner man att denna insats bör ge en god utdelning. I sitt svar säger industriministern att innan MBL-förhandlingarna genomförts kan inga åtgärder från samhällets sida diskuteras. Jag däremot tror, herr talman, att en insats från statens sida i det här skedet direkt skulle underlätta förhandlingarna. Vidare säger industriministern att eftersom Mellerud ligger inom stödområde 3 bör det finnas goda möjligheter att få regionalpolitiskt stöd för nyetableringar. Jag har den uppfattningen, herr industriminister, att det är bättre att rädda jobben i den befintliga industrin, när man i dag vet att det finns kapacitet och att det finns möjligheter att överleva. Jag vill därför, herr talman, allvarligt vädja till industriministern att han, med de möjligheter han ändå har, medverkar till att en lösning enligt de fackliga organisationernas alternativ kan komma till stånd vid Håvreströms Bruk.
Herr talman! Jag vill gärna vitsorda riktigheten av Rune Johanssons omdöme beträffande de alternativ som nu är föremål för förhandling, och jag tycker faktiskt att det skulle finnas ganska goda förutsättningar att inom ramen för de uppslag som har presenterats i förhandlingarna hitta en bra lösning. Jag kan också instämma i Rune Johanssons allmänna omdöme att det är bättre att slå vakt om de jobb man har än att skapa nya. Men jag vill ändå förutskicka att man på orten, med hänsyn till sysselsättningssituationen i regionen, kan komma att behöva komplettera med insatser för nya arbetstillfällen, och då är det nog rätt bra att Mellerud tillhör stödområde 3. Jag är alltså beredd att vidta alla nödvändiga åtgärder, när väl MBL förhandlingarna är klara.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse industriministerns positiva syn på stöd från regeringens sida när det gäller nyetableringar inom Dalsland, för det är någonting som verkligen behövs. Samtidigt tolkar jag — också med tillfredsställelse — industriministerns kompletterande svar på det sättet att han för sin del ställer upp på fackets alternativ, enligt vilket man genom dessa åtgärder kan rädda ytterligare över 100 årsarbeten vid Håvreströms Bruk. Denna lösning skulle, som jag tidigare sade, underlättas ytterligare om samhället, innan förhandlingarna avslutats, kunde gå in och visa intresse och vara berett att stötta upp med det eventuella tillskott som under en övergångsperiod behövs för att klara den här svåra omställningstiden.

Herr talman! Per Olof Håkansson har frågat mig mot bakgrund av gummiindustriutredningen om de bedömningar fortfarande är aktuella som 1976 ledde fram till regeringens uppdrag åt SIND och vilka initiativ regeringen avser att ta för att lägga fram ett program för den svenska gummiindustrin och när detta beräknas ske.
Olika försök att få fram ett program för den svenska gummiindustrin återförs till det uppdrag som regeringen 1976 gav statens industriverk. Resultatet av detta uppdrag skall bl.a. utgöra utgångspunkt för bedömningar av utvecklingstendenser inom branschen. Utredningsarbetet tycks inte bedrivas med någon större iver, och den tidpunkt då arbetet skall avslutas har flyttats fram vid några tillfällen.
Regeringen gav i december 1976 statens industriverk i uppdrag att utreda vissa frågor rörande gummivaruindustrin. I mars 1978 avlämnade industriverket lägesrapporten Gummivaruindustri . Därefter har verket publicerat flera delrapporter. Enligt vad jag erfarit ges det avslutande utredningsarbetet hög prioritet och bedrivs skyndsamt. En sista delrapport rörande industrigummi beräknas kunna presenteras före sommaren i år.
Den senast angivna, ”under år 1980” , kan inte heller den vara aktuell. Jag vill därför fråga industriministern om de bedömningar fortfarande är aktuella som 1976 ledde fram till regeringens uppdrag åt SIND, och vilka initiativ regeringen avser att ta för att lägga fram ett program för den svenska gummiindustrin och när detta beräknas ske?
Först sedan utredningsarbetet har avslutats finns det tillräckligt underlag för ställningstagande från regeringens sida.

Herr talman! Låt mig först få tacka för svaret, som egentligen inte är något svar på min fråga som består av två delar. Jag har självfallet några kommentarer till detta. I början på 1970-talet — före den tid då utredningen började arbeta — kunde man klart förutse och hade även börjat uppleva tillbakagången och nedgången i den svenska gummiindustrin. Jag vill gärna erinra om att industriministern och jag då var överens om mycket. Jag skall emellertid inte i någon större utsträckning upprepa vad vi var överens om utan bara hänvisa till de debatter vi hade, t.ex. den 25 november 1976 och den 3 maj 1977. Då noterade vi gemensamt att branschen stod inför betydande omställningsproblem och att det var angeläget med en utredning om situationen och utvecklingstendenserna. Industriministerna sade att problemen kommit snabbt och att de var påtagliga. Han sade också att regeringen hade en bestämd vilja att snabbt få till stånd en kartläggning. I dag, nästan fem år senare, kan man notera att om man talar om dramatik, katastrof och besvärligheter, så är den senare tidens utveckling sådan att den tidens utveckling närmast är att jämföra med en stilla västanfläkt. Går man runt och ser vad som har hänt i Norrköping, Borås m.fl. orter får man tyvärr konstatera att de vackra orden då inte betydde mycket. Regeringen har under mellantiden konsekvent hänvisat till den pågående utredningen, som har segat sig fram. Regeringen har egentligen inte gjort någonting. Jag skall inte ta upp tiden mer — jag vill bara påpeka att det nog hade varit intressant för industriministern att gå runt och se hur det ser ut på de berörda gummiindustriorterna. Jag har nämnt några — det finns fler som är berörda. Vad som däremot är verkligt intressant är att utifrån svaret försöka tolka och tyda regeringens avsikter — vad man eventuellt kan komma att göra. Jag kan inte se att någon väg anges i svaret. Själv kan jag bara se två vägar. Den ena är att fortsätta att göra ingenting och hålla den här marknaden öppen för de finansiella klippen som går ut på att utnyttja förlustavdrag — att man låter detta ske utan något som helst intresse för en fortsatt gummiindustriverksamhet. Jag menar att det är en felaktig väg. Den andra vägen anser jag vara att regeringen nu måste agera. Regeringen måste skaffa fram en egen analys, driva på SIND-utredningen och skaffa en strategi för ett mål. Det är beklagligt att svaret inte alls innehåller något om detta.
Herr talman! Detta är ju en sådan diskussion som vi ofta upplever i olika branscher. Frågan gäller om en akut situation bäst bemästras med direkt riktade åtgärder, eller om man skall försöka utarbeta mer långsiktiga program. Min bedömning är att ett sådant program som Per Olof Håkansson talar om inte på något sätt skulle ha medverkat till att lösa de akuta problem i branschen som vi har varit djupt involverade i och som industridepartementet de facto ägnat stor möda åt att försöka lösa utifrån de förutsättningar som skilda orter har presenterat. Det är alltså helt fel att säga att regeringen inte har gjort någonting i branschen. Vi har i realiteten varit djupt engagerade i att försöka komma till rätta med akuta problem. Huruvida man skulle behöva ett mer långsiktigt program får, som jag anförde i mitt svar, det fortsatta utredningsarbetet visa. Jag tror att man inte skall ha överdrivna förhoppningar om det. Program, heltäckande strukturplaner etc. visar sig snarare vara ett hinder för en utveckling mot bättre lönsamhet och bättre överlevnad i en bransch och motverkar ofta sitt eget syfte. Det är min uppfattning i frågan.
Herr talman! Nils Åsling försöker göra gällande att regeringen har varit aktiv. Det är ett sätt att uttrycka det. Jag skulle snarare vilja påstå att regeringen tämligen passivt har följt utvecklingen — men det är kanske olika sätt att beskriva samma sak. Verkligheten är den att det har skett betydande förändringar bara under de senaste åren. Begränsar man sig till den tiden kan man konstatera att det skett en dramatisk förändring i Norrköping, en dramatisk förändring i Borås, en dramatisk förändring i Helsingborg — där f. ö. företaget har sålts två gånger och kraftigt omstrukturerats. Det lilla företaget i Landskrona har köpts, Värnamoföretaget har sålts. Och under tiden har regeringen noterat detta, men den har inte gjort någonting. Regeringen säger att det här är akuta problem, och det är riktigt, men utredningen har arbetat under nästan fem år och vi har fortfarande ingen referensram, som vi kan använda för att se om den utveckling som sker är den vi önskar. Jag menar att regeringen har ett ansvar och måste ta det och se till att vi snabbt får fram ett program för den svenska gummiindustrin så att vi kan konstatera om det som sker är någonting som vi önskar eller inte.
Herr talman! Får jag till sist säga att det primära för den här branschen är att få företag som är konkurrensdugliga, som av egen kraft kan utvecklas — och när Per Olof Håkansson framhärdar i sitt omdöme att regeringen varit passiv tycker jag att det verkligen är ett anmärkningsvärt yttrande. Jag vill erinra om de mycket betydande insatser som regeringen har gjort i fallen Firestone och Goodyear för att klara problemen. Det var insatser som åtminstone i Firestonefallet gav ett bra resultat och bidrog till en strukturutveckling i branschen som väl alla inblandade i det här skedet erkänner var riktig. När det gäller Goodyear var vi inte framgångsrika, helt enkelt därför att det inte fanns ett lönsamt alternativ att presentera. Man löser inte de här problemen med program eller allmänna målsättningsformuleringar utan just genom en industripolitik som främjar utveckling också i den här branschen.
Herr talman! Industriministern kan inte vara ovetande om att det fanns två alternativ till lösningar beträffande Firestone i Viskafors. Jag vill hävda att resultatet av den affären kanske inte var det bästa, med tanke på situationen på lång sikt för svensk gummiindustri. Jag tror att de som köpte det företaget mer såg till de möjligheter till förlustavdrag som låg i företaget än på möjligheterna att på sikt driva gummitillverkning i Sverige. Jag tillhör därför dem som fortfarande har uppfattningen att det andra alternativet hade varit bättre. Jag vill också fortsätta att hävda: Visst gjorde regeringen någonting — nämligen ingenting — och den skapade därmed möjlighet för den som köpte företaget att fortsätta driva det på sitt sätt.

Herr talman! Birgitta Dahl har med anledning av militärkuppen i Turkiet i september förra året frågat mig dels om den svenska regeringen och invandringsmyndigheterna har kunskap om samhällsutvecklingen i Turkiet och dess konsekvenser, dels om regeringen anser att detta är förhållanden som bör beaktas av svenska myndigheter vid bedömningen av flyktingärenden. För att över huvud taget kunna tillämpa vår utlänningslagstiftning måste regeringen liksom övriga berörda myndigheter fortlöpande hålla sig väl informerad om förhållandena i olika länder. Detta gäller naturligtvis även förhållandena i Turkiet. Regeringen följer noga händelseutvecklingen där och har bl.a. inhämtat information om den lagstiftning som Birgitta Dahl har som utgångspunkt för sin fråga. Birgitta Dahl säger i sin fråga att det numera skulle vara straffbart för turkiska medborgare att ansöka om asyl i annat land. Det finns dock ingen paragraf i den turkiska strafflagen som direkt talar om asyl. Den nya statsledningen har alltså inte infört någon sådan paragraf. Däremot har den turkiska medborgarskapslagen nyligen ändrats. Den viktigaste ändringen innebär att turkiska medborgare som utför eller har utfört handlingar riktade mot den turkiska statens säkerhet och som, på grund av att de befinner sig utomlands, inte kan åtalas eller dömas, förlorar sitt medborgarskap om de efter kallelse inte återvänder till Turkiet inom viss tid. Den turkiska lagstiftningen liksom övriga förhållanden i Turkiet skall givetvis beaktas vid bedömningen av asylärenden i den mån de är relevanta i det enskilda fallet.

Herr talman! Jag ber att få tacka Karin Andersson för svaret, som jag — eftersom jag i första hand är ute efter att upprätthålla rättssäkerhet och humanitet — tolkar som en uppmaning till myndigheterna att verkligen med allvar bedöma fall av den här arten.

I övrigt uppehåller sig statsrådet huvudsakligen vid den nya lagstiftningen och säger att den var utgångspunkten för min fråga. Så var nu inte riktigt fallet. Först och främst vill jag för säkerhets skull säga att jag inte tror att man kan avfärda frågan om den nya lagstiftningen med att den bara gäller rikets säkerhet på det sätt som vi uppfattar det. Bestämmelserna kan i en militärdiktatur av det slag som Turkiet i dag är i hög grad utnyttjas som gummiparagrafer. Förhållandena är att all politisk och facklig verksamhet är förbjuden och tiotusentals människor sitter i fängelse för sådan verksamhet och där enligt många vittnesbörd utsätts för både tortyr och misshandel. Människor får då välja mellan att återvända hem till sådant och att offra sitt medborgarskap. Jag vill rikta ännu en fråga till Karin Andersson, och det är: När det gäller att bedöma förhållandena i Turkiet kan det väl inte komma i fråga att lita enbart till vad offentliga myndigheter uppger? De säger att det råder lag och ordning, en formulering som vi ofta hört från diktaturstater och som är till för att dölja det faktum att där förekommer alla diktaturstatens vanliga missbruk av makten.
Herr talman! Jag tyckte jag hade skäl att säga att utgångspunkten för Birgitta Dahls fråga var den nya lagstiftning som man hade hört talas om, eftersom den tar så stort utrymme i frågan. Regeringen har kontinuerligt inhämtat så ingående informationer som det över huvud taget är möjligt att få angående de politiska förhållandena i Turkiet efter maktskiftet i september 1980 och har därvid använt en rad olika källor. De uppgifter vi har fått har givetvis beaktats när regeringen avgjort enskilda ärenden. Det är ju just med hänsyn till dessa som vi försöker hålla oss så noggrant underrättade om vad som händer i olika länder. Detta gäller då dem som åberopar politiska skäl. Alla som kommer från Turkiet åberopar inte politiska skäl för sin ansökan om att få stanna här. Bara det skälet att man är turkisk medborgare har inte regeringen ansett vara tillräckligt för att låta dem som vill det stanna här. Det är inte så, enligt de informationer vi har fått, att de repressalier som kan drabba enskilda människor drabbar helt urskillningslöst, utan de drabbar vissa grupper som bedriver politisk verksamhet. Låt mig slutligen säga att vad jag har anfört i svaret om rikets säkerhet är ett direkt citat ur den turkiska medborgarskapslagen.
Herr talman! Jag har också tillgång till den översättning av lagparagrafen som har skickats in från den svenska ambassaden till den svenska regeringen. Jag har läst den mycket noga, och jag har den bestämda uppfattningen att paragrafen kan användas som en gummiparagraf, och man vet hur de Nr 94 turkiska myndigheterna i dag agerar i förhållande till alla som bedriver politisk eller facklig verksamhet. De människor det här gäller ställs i realiteten inför valet mellan att förlora sitt medborgarskap eller att åka hem och då stå inför ett uppenbart hot om att åka i fängelse eller utsättas för någon annan form av repressalier. Vidare är det så, Karin Andersson, att efter militärkuppen har många människor som tidigare inte ansett sig ha politiska utan snarare humanitära skäl — eller hur man vill beskriva det — för att begära att få stanna i Sverige hamnat i den situationen att de nu har politiska skäl. Det finns också exempel på att människor som tidigare inte har velat yppa att de hade politiska skäl för att begära att få stanna — av hänsyn till olika personer i hemlandet — nu gör det därför att förhållandena är så svåra i Turkiet att det gäller att till varje pris rädda sig kvar i Sverige. Jag vill allvarligt uppmana Karin Andersson som den främst ansvariga och regeringen att verkligen med största allvar se på de här frågorna. Efter att ha granskat enskilda fall är jag av den bestämda uppfattningen att en rad ärenden som hittills har betraktats som klara utvisningsfall nu har kommit i det läget att de personer det gäller borde få stanna i Sverige.
Herr talman! Jag har inte bara ambassadens översättning av lagparagrafen, utan jag har också lagparagrafen i dess ursprungliga lydelse och har själv kunnat se vad det står i den. Birgitta Dahl tog i sitt förra inlägg upp frågan om verkställigheten i de fall som regeringen fattat beslut om redan innan man hade kännedom om vilka följder en utvisning kunde få. Det är helt enkelt så, enligt utlänningslagen, att så fort det finns ett skäl av politisk art som inte varit känt när regeringen fattat sitt beslut har polisen skyldighet att överlämna ärendet till invandrarverket. Det är inte så att polisen bör göra det, utan det föreligger en skyldighet. Det finns heller ingenting som visar att polisen inte skulle efterleva den skyldigheten. De som förlorar sitt medborgarskap — det står direkt i den nya medborgarskapslagen — är de som kallats hem och icke självmant har återvänt. Det är kanske inte så stor skara som man kan tro. Den allvarliga uppmaningen skall jag ta med mig hem. Jag kan försäkra Birgitta Dahl att den i och för sig inte behövs, för jag ser faktiskt tillräckligt allvarligt på detta.
Herr talman! För det första vill jag tacka Karin Andersson för det klara beskedet beträffande hur polisen skall agera i verkställighetsfrågor som nu blir aktuella. Jag har inte heller skäl att efter vad som hänt de senaste veckorna rikta någon anmärkning. Däremot har det rått stor osäkerhet och varit mycket bekymmer i de här frågorna. Jag är glad över att detta klara och auktoritativa besked har getts. 137 För det andra, Karin Andersson, tror jag inte att vi kan utgå ifrån vad de turkiska myndigheterna säger vare sig i sin lagstiftning eller i sina uttalanden; jag fick inte något svar på den direkta fråga jag ställde om det. Ta det här uttalandet om dem som kallas hem — hur skall man över huvud taget se på begreppet att kallas hem av en militärdiktatur? Det finns ju andra sådana som ligger oss närmare geografiskt. Hur skulle vi t.ex. se på politiska flyktingar som kallas hem till öststaterna? Vi kan icke godta sådana uttalanden, utan vi måste agera mycket självständigt i förhållande till dem.
Herr talman! Det är alldeles riktigt som Birgitta Dahl säger, att vi självfallet inte kan utgå ifrån vad en enda källa ger för informationer, och det gör vi faktiskt inte heller. Jag vill försäkra Birgitta Dahl att jag ser mycket allvarligt på detta förhållande att vi är så osäkra om vad som egentligen händer i Turkiet, och vi handlägger våra ärenden när det gäller asylsökande med utgångspunkt i den osäkerhet som vi känner.
Herr talman! Eftersom mitt syfte med den här frågan — som jag sade inledningsvis — främst var att försäkra mig om att rättssäkerhetens och humanitetens principer upprätthålls i de här fallen, vill jag tolka Karin Anderssons svar i positiv anda och förutsätta att vi i fortsättningen kommer att få en mycket noggrann behandling av de här ärendena. Det finns anledning att följa utvecklingen och att inhämta något noggrannare informationer än vad vi hittills har haft om situationen i Turkiet; jag tror att de flesta av oss — inte bara myndigheter — har varit alltför okunniga om den verkliga situationen där. Jag vill alltså tacka Karin Andersson för svaret och utgå ifrån att vi i fortsättningen skall kunna få en handläggning av de här ärendena som slår vakt om enskilda människors rättssäkerhet.

Herr talman! Georg Andersson har frågat mig om regeringen avser att presentera förslag till åtgärder mot våldsutbud i videogram i sådan tid att en lagstiftning kan träda i kraft den 1 juli i år. Som svar på frågan får jag meddela att arbetet inom justitiedepartementet är inriktat på att en proposition i det aktuella ämnet efter lagrådsgranskning skall kunna läggas fram i sådan tid att en ny lagstiftning kan träda i kraft vid halvårsskiftet.
Den inom justitiedepartementet upprättade promemorian Våldet i videogram m.m. — Förslag angående lagstiftningsåtgärder har remissbehandlats. Att promemorian utarbetades mycket snabbt och att remisstiden har varit kort har motiverats av ärendets brådskande natur. I förteckningen över kommande propositioner finns frågan emellertid inte upptagen. Avser regeringen att presentera förslag om åtgärder mot våldsutbud i videogram i sådan tid att en lagstiftning kan träda i kraft från den 1 juli i år?
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret, som jag tycker är tillfredsställande. Jag ställde frågan därför att den här saken inte var upptagen i den förteckning över kommande propositioner som regeringen har presenterat. En annan orsak var att vissa remissinstanser uttalade tveksamhet om lämpligheten av att tillgripa en lagstiftning vid den här tidpunkten, och då kom rykten i gång om att regeringen också var tveksam. Nu är väl denna tveksamhet undanröjd, och jag tackar för att arbetet nu pågår med den inriktningen att en lagstiftning skall kunna träda i kraft vid halvårsskiftet. Det blev ju en väldig brådska i regeringen efter det att TV i Studio S-programmet hade avslöjat vad som förekommer inom videobranschen. Det kan väl sägas att regeringen borde ha känt till detta tidigare, men det var bra att man gick till verket när nu saken uppdagades på det här sättet. I samband med de här Studio S-programmen uppstod en kraftig opinion i landet, och det med rätta. Hot om lagstiftning uttalades ganska omedelbart, och det ledde till löften från branschen om självsanering. Det var ju bra, men nu visar det sig att dessa löften inte har uppfyllts. Vi kan konstatera att många av de butiker som hyr ut sådana här filmer har flyttat verksamheten litet mer i skymundan — under disken, så att säga — men att våldsfilmerna fortfarande hyrs ut och saluförs i stor utsträckning. Elevkåren på teckningslärarlinjen i Umeå har gjort en särskild undersökning. De löften som dyrt och heligt uttalats av verksamma inom branschen om att de skulle sanera i sina butiker visar sig inte vara mycket värda, utan verksamheten fortgår. Därför är det angeläget att en lagstiftning nu kommer tillstånd. Om denna skulle dröja längre eller om regeringen började tveka att tillgripa lagstifning, så är jag definitivt övertygad om att all självsaneringsverksamhet skulle upphöra, och det vore mycket olyckligt.
Herr talman! Frågan gäller tidpunkten för framläggande av ett lagförslag, och på den punkten har jag gett besked. Beträffande innehållet i lagförslaget är det för tidigt för mig att nu ge några besked.
Herr talman! Jag har bara frågat om tidpunkten. Vi får återkomma till en diskussion om innehållet i lagstiftningen. Jag utgår emellertid från att det förslag till lagstiftning som regeringen avser att presentera utformas på ett sådant sätt att lagen kommer att utgöra ett effektivt värn mot utgivningen av spekulativt våld, framför allt det som riktar sig till barn och ungdomar. Jag tror att det är viktigt att också beakta behovet av en nödvändig sanering av våldsutbudet i allmänhet inom den här verksamheten.

Herr talman! Christina Rogestam har frågat mig om gällande regler ger polisen befogenhet att söka efter personer som vistas i Sverige illegalt i kloster och kyrkor. Om så är fallet har Christina Rogestam frågat mig om jag anser att en sådan ordning är lämplig. Det är polisens uppgift att svara för den s.k. inre utlänningskontrollen och att verkställa sådana beslut om att en utlänning skall tas i förvar som i vissa situationer kan meddelas enligt utlänningslagstiftningen. Uppgiften är av mycket grannlaga natur och ställer stora krav på omdöme hos den enskilde polismannen. Bestämmelserna om förvarstagande i den aktuella lagstiftningen måste förstås så att polisen, när det är nödvändigt, får bereda sig tillträde till en lokal där en eftersökt person vistas. I sådana fall måste dock förutsättas att starka skäl föreligger att anta att den sökte befinner sig i lokalen i fråga. Åtgärden måste vidare alltid stå i överensstämmelse med de principer som gäller för polisverksamheten i allmänhet och som bl.a. innebär att polisen skall välja det medel som innebär minsta möjliga intrång i enskildas frihet och integritet samt att de olägenheter som följer av ingripandet inte får stå i missförhållande till dess ändamål. Kloster och kyrkor har formellt inte någon särställning i detta sammanhang. Om det för polisen blir aktuellt att bereda sig tillträde till sådana lokaler för att verkställa ett beslut om förvarstagande, ligger det bl.a. med hänsyn till kyrkorummets helgd i sakens natur att särskild försiktighet och hänsyn iakttas.

Herr talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret på min fråga. Låt mig först konstatera att det finns skilda uppfattningar om den gällande utlänningslagstiftningen och tillämpningen av denna, men det skall jag inte diskutera med justitieministern nu. Den debatten får föras vid andra tillfällen och med andra statsråd. Vad min fråga gäller är den inre utlänningskontrollen och hur denna skall genomföras. Framför allt handlar det om hur polisen bör förfara när man söker efter personer i t.ex. kloster och kyrkor. Det här är en mycket grannlaga uppgift som polisen har sig ålagd. Den ställer stora krav på polisens omdöme och uppträdande. I det avseendet är jag och justitieministern helt överens. Några punkter i justitieministerns svar är speciellt värda att notera. För det första: en förutsättning för att polisen skall ha rätt att bereda sig tillträde till lokaler eller privathem är att man på goda grunder misstänker att en viss utlänning som man söker efter befinner sig där. Det får alltså inte vara fråga om razzior efter utlänningar i allmänhet. En rimlig tolkning av lagen måste också vara att det inte är tillåtet att, enbart därför att man vid något tidigare tillfälle funnit en utlänning på ett visst ställe, återkomma till och söka igenom de lokaler det gäller. Man måste veta vem man söker, och man måste ha goda grunder för sina misstankar om att han eller hon befinner sig på ett visst ställe. För det andra: vad som inträffat i samband med att polisen berett sig tillträde till kloster under det senaste halvåret, för att söka efter utlänningar som befinner sig i landet utan gällande tillstånd, är ändå tveksamt från rättslig synpunkt. Det är — och det upprepar jag gärna — en mycket grannlaga uppgift som polisen har, och den kräver ett gott omdöme. Jag har stor förståelse för de svårigheter som polisen ställs inför. Men det är också så, att många människor uppfattar det som stötande att polisen bereder sig tillträde till t.ex. ett kloster, genomsöker det med hund och bryter ner väggar i kapellet i sökandet. Ett sådant förfarande kan knappast stå i överensstämmelse med vad justitieministern säger i sitt svar om att särskild försiktighet och hänsyn skall iakttas ”med hänsyn till kyrkorummets helgd”. Det är utmärkt att justitieministern genom sitt svar har klarlagt rättsläget. Det här är ur rättssynpunkt ett mycket snårigt område av vår lagstiftning, som kan sägas markera de yttre ramarna för vad som är tillåtet. Jag vill gärna fråga justitieministern om han anser att polisen i dag har tillräckliga riktlinjer för hur den skall utföra sin grannlaga uppgift när det gäller den inre utlänningskontrollen. Justitieministerns svar här i dag bör i varje fall bidra till att klarlägga frågan. Jag utgår ifrån att svaret uppmärksammas och tas till vara i det fortsatta arbetet inom polisen.
Herr talman! Som Christina Rogestam väl vet kan jag inte gå in på det konkreta fallet. Såvitt jag är underrättad är det under prövning hos justitieombudsmannen. När det gäller polisens allmänna regler kan jag säga att eftersom det förestår en viss omorganisation och eftersom det har pågått ett utredningsarbete beträffande polisens organisation och uppgifter — en proposition härom ligger f. n. på riksdagens bord — så kommer dessa frågor att beaktas, bl.a. i den polisberedning som är avsedd att tillsättas efter det att riksdagen har tagit ställning till den föreliggande propositionen. Då kan man kanske ha den förhoppningen att dessa regler — och jag håller med Christina Rogestam om att de inte är alldeles klara — kan bli mer preciserade. Som jag sade i svaret är det en mycket svår uppgift som polisen har i detta sammanhang. Jag vill också säga att såvitt jag vet utförs den praktiskt taget alltid med gott omdöme. Polisen handlägger dessa ärenden, tycker jag, med stor skicklighet.
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för denna komplettering. Jag tror att det är värdefullt att det blir en granskning och en vidare diskussion när det gäller dessa frågor och att man kanske så småningom kan få mer preciserade riktlinjer. Det är naturligtvis ett mycket stort ansvar som man lägger på den enskilde polismannen — att i en given situation avgöra hur han eller hon skall handla. Det måste underlätta polisens arbete om det finns mer preciserade riktlinjer. Jag är helt medveten om att justitieministern inte här kan diskutera ett enskilt fall. Men det har i detta sammanhang gjorts uttalanden från polismän. Man säger att ”vi kan inte göra någonting annat i det här fallet än återkomma och kontrollera mycket ofta”. Det kan, menar jag med hänvisning till justitieministerns svar, inte vara i överensstämmelse med lagen och dess tillämpning. Man måste veta vem man söker efter. Det kan inte vara fråga om att man får göra razzior.
Herr talman! Jag vill bara säga att man måste göra en prövning i varje konkret fall och se vilka förutsättningar som föreligger innan beslut fattas.